Fru talman! Till statsministern först. Om regeringen lägger sina förslag före eller efter oppositionen spelar ingen som helst roll för den sakliga bedömningen av var någonstans regeringens förslag ligger — om det skall vara någon medelproportional eller om det inte är fråga om det. Jag skulle vilja att statsministern hjälpte mig att tala om hur man räknar ut att ni ligger mitt emellan de två förslagen, om ni lägger ihop socialdemokraternas och moderaternas helt ojämförliga alternativ. Dessutom är det i sak fel, om inte Thorbjörn Fälldin är inställd på att bryta några löften, för när det gäller inriktningen av den ekonomiska politiken har tvåpartiregeringen lovat att fullfölja den ekonomiska politik som vi var ense om trepartiregeringen i den reviderade finansplanen våren 1981. Ni lovade då att spara minst 12 miljarder kronor — i princip oberoende av konjunkturerna, Thorbjörn Fälldin. Oberoende av konjunkturerna skulle man spara minst 12 miljarder kronor. Sedan bekräftades detta av riksdagsbeslutet i december, att det skulle vara minst 12 miljarder kronor i utgiftsnedskärningar för nästa budgetår. Det klarar ni inte — det är bara att erkänna det. Nu åberopar Thorbjörn Fälldin behovet av efterfrågestimulans. Men till den negativa sidan hör att ökat budgetunderskott betyder ökad upplåning, högre räntenivå, större risk för inflation, en sämre kreditmarknad, ett sämre investeringsklimat och en försämrad handlingsfrihet. Detta hör också till bilden. Det är därför som vi har fullföljt de åtaganden som regeringen gjorde och som riksdagen har bekräftat. Då det gäller skatteuppgörelsen frågade statsministern: Var står ni moderater? Ni har ställt er utanför. Herr statsminister! Vi står fortfarande för den överenskommelse som vi träffade i regeringen den 3 februari 1981. Svårare än så är det faktiskt inte. Ni valde att träffa en överenskommelse med socialdemokraterna. Det är ett faktum. Det är inte mycket att snacka om nu. Ni valde den vägen framför att stå fast vid överenskommelsen med oss. Då det gäller generella subventioner finns det anledning att än en gång påminna om att generella subventioner som strös över alla människor i landet, över dem som äter och dem som hyr, så småningom måste betalas av alla — på ett eller annat sätt. Det vi inte betalar kontant till hyresvärden eller i butiken får vi betala i skatt. Och det vi inte betalar i skatt får vi betala genom ökad skuldsättning, skulder som så småningom måste betalas igen antingen av oss själva som har fått de här förmånerna, eller av våra barn som får bära denna räntebörda. Detta är ett ekonomiskt axiom, och det känner säkert Thorbjörn Fälldin till precis lika bra som jag. Vi kan inte hålla på att konsumera i Sverige på lån, genom att vigga oss fram på det sätt som nu sker. Ola Ullsten kallade Olof Palme och mig för elefanter. Jag vet inte om liknelsen är så bra. Om jag skulle vara lika spirituell eller elak skulle jag tala om Ola Ullsten som ”musen som röt”. Det är i och för sig lika spirituellt eller lika litet spirituellt, men liknelsen är, sedan man lyssnat på Ola Ullsten, ändå fullt försvarlig. Jag noterade att Ola Ullsten anser att folkpartiet alltid har haft rätt i allting och att alla andra har haft fel. Den visan har vi hört gång efter gång här i kammaren. Jag vill fråga Ola Ullsten om han anser att det är rätt eller fel, bra eller dåligt, att öka utlandsupplåningen, om det är bra eller dåligt att öka budgetunderskottet på det sätt som fortfarande sker. Till herr Ullstens upplysning kan jag nämna att bara under januari månad ökade den statliga upplåningen med mer än 6 miljarder kronor, och förra året ökade den med 58,5 miljarder kronor. Det är siffror som talar. Jag noterar sedan litet mer i förbigående att vi har fått ett nytt ord då det gäller att beskriva impopulära åtgärder — åtgärder som man vidtar trots att man är medveten om att de kan vara besvärliga för människorna och leda till att man får färre röster i ett val. Detta kallar Ola Ullsten ”överbud”, ett begrepp som därmed fått en helt ny politisk innebörd. Slutligen: Vi talar här i Sverige om att vi gör mycket stora uppoffringar för att hjälpa u-länderna. Och vi skall hjälpa u-länderna, men vi skall samtidigt ha klart för oss — när vi gör de insatser som behövs för att hjälpa dem som har det besvärligare än vad vi har och för att gagna fredens sak — att det inte är någon nämnvärd uppoffring i sak för dagens generation att ge pengar till utlandet som vi har lånat i utlandet. En helt annan sak vore om vi gjorde motsvarande uppoffringar här hemma, minskade på vår egen levnadsstandard. Nu är det utomlands lånade pengar som vi delar ut. Och skuldbördan får sedan betalas av våra barn och barnbarn. Det är den bistra sanning med vilken vi lever i dag. Och medvetandet om det bör leda till en något mer nyanserad syn än den som herr utrikesministern gav uttryck åt för en stund sedan.

Fru talman! Till Lars Werner: Åtgärder för att möta arbetslösheten via arbetsmarknadsstyrelsen — i kompletteringspropositionen 1 miljard kronor, i septemberpaketet 600 milj.kr., i november 460 milj.kr.

Vad finns det för förslag från kommunistisk sida som tar över effekten av dessa åtgärder? Det är ju så att ni på den socialistiska sidan, i synnerhet ni kommunister, alltför ofta bortser från realiteter. Ni bortser från att vi måste ha ett konkurrensdugligt näringsliv, som utgör basen för hela vår ekonomi. Det är icke möjligt att bara via statliga åtgärder öka sysselsättningen i ett land. Om Lars Werner kallar sådana resonemang för floskler, då slår det tillbaka på honom själv. Gösta Bohman frågade hur jag skulle ha räknat ut att mittenregeringens förslag låg mitt emellan moderaternas och socialdemokraternas. Jag har aldrig försökt mig på att räkna ut att vi låg mitt emellan. Vi har lagt vår budget, och så väntar vi medan ni går igenom den och presenterar era förslag. Så finner jag att ni vill dra ner statsutgifterna med 6 miljarder och socialdemokraterna vill öka dem med 6,5 miljarder. Då konstaterar jag inte att vi ligger mitt emellan, utan att det då ändå framstår som klart att regeringens budgetförslag är väl avvägt, eftersom de båda stora oppositionspartierna för sin del har så vitt skilda utgångspunkter. Men det här är egentligen inte den viktiga diskussionen. På det jag menar vara den viktiga frågan har jag inte fått något svar av Gösta Bohman. Det var ändå så, att vi väldigt ofta diskuterade de här sakerna också i trepartiregeringen. Det är ingen lösning att bara strama åt på de offentliga utgifterna.

Sådana åtgärder är nödvändiga för den industri här hemma som säljer i konkurrens med importen. Jag upprepar: Detta är den verkligt svåra avvägningen, alldeles oavsett vem som sitter i regeringen. Vad jag konstaterar nu är att efter de stimulansinsatser vi har gjort, vidtar vi nu de här sparåtgärderna. Det är vår bedömning att vi därigenom skall få en positiv utveckling. Denna positiva utveckling är naturligtvis i hög grad beroende av den internationella konjunkturens utveckling. Så tillbaka till det som Gösta Bohman och Olof Palme har gemensamt. Jag fick ett antal frågor av Gösta Bohman, och dem svarade jag på. När det gäller besparingsmålet citerade jag ordagrant vad som stod i den reviderade finansplanen och sade att det är en självklarhet att vi också som tvåpartiregering skall leva upp till vad vi redan har gått till riksdagen med. Både Olof Palme och Gösta Bohman kan gå tillbaka till denna proposition och jämföra formuleringarna där med formuleringarna i mitt brev. De är ordagrant lika, och det är alltså inget nytt löfte. Sedan om skatterna, Gösta Bohman. Jag har här ett dokument av den 26 mars. Också ni moderater var med om att vi skulle överlämna det till socialdemokraterna som underlag för diskussioner om skatterna. Där finns i bil. 3 en skiss till en särskild beräkningsgrund för den statliga inkomstskatten. I allt väsentligt följer den slutliga uppgörelsen denna skiss.

Lura pensionärer — i vilket avseende har vi lurat pensionärer? Jag har nyss redovisat hurusom pensionärerna fått en förbättrad ekonomisk standard. Titta på hur mycket samhällets stöd till de handikappade har ökat från 1976! När det gäller barnfamiljerna påminde jag om den socialdemokratiska inställningen till flerbarnsfamiljerna liksom beträffande ATP-poäng för vård av barn i hemmet. Hur är det med ert förslag om en 2-procentig momshöjning, som ni vill genomföra? Vad betyder detta netto för pensionärerna, Olof Palme? Vad betyder det för barnfamiljerna? Gör sådana jämförelser och studera resultatet! Jag tror att flera än jag är alldeles ur stånd att fatta vad det egentligen är som ni opponerar er mot när det gäller pensionärerna och vad ni egentligen lovar pensionärerna. Men vi får tillfälle att återkomma till detta senare under riksmötet, om ni inte kan klarlägga det nu. Såvitt jag förstår är några saker klara när det gäller kollektiva löntagarfonder. Pengarna skall tas från ett eljest möjligt löneutrymme, och en vinstfördelning skall ske i företag med goda vinster. Pengarna skall gå till fonderna. Men löntagarna får inte personligen äga sitt sparande i fonderna. Ni tar från de anställda pengar som de eljest hade fått som lön efter skatt. Nu går pengarna till kollektiva fonder, och löntagarna får inte äga dem. Då är det väl i högsta grad moraliskt att konstatera att ni tar ifrån människorna möjligheter att bli delaktiga i produktionskapitalet. Jag har frågat varför ni gör detta, men Olof Palme har aldrig kunnat ge något svar. Jag förstår honom. Detta är ju en frontförändring jämfört med hur vi har känt er socialdemokrater tidigare på den ekonomiska politikens område. Ni förändrar grunden för vår socialt och miljömässigt reglerade marknadsekonomi. Får jag till sist, fru talman, säga att det nu gäller att fullfölja den ekonomiska politik som regeringen har lagt grunden till. Det är en ansvarsfull kombination av sparåtgärder och offensiva satsningar på näringslivet. Det är på så sätt vi skall kunna skapa stabilitet i ekonomin och trygghet i sysselsättningen. Vi har särskilda skäl att fortsätta den politiken, eftersom vi redan har kunnat se exempel på att den har givit resultat. Vi är dock inte ute ur problemen. Det krävs fortsatt tålmodigt arbete.

Fru talman! Förtrycket ligger åter tungt och kvävande över Polen. Inga propagandafraser kan dölja det faktum att naket våld nu i ännu ett land blivit det svar som mött folkets vilja och förhoppningar. Ännu en gång har det visat sig att den ordning som Sovjetunionen påtvingat Östeuropa inte kan bestå utan förtryck. Polen 1981 kommer att nämnas på samma gång som Östtyskland 1953, Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968. Denna gång satt inte sovjetiska soldater i de stridsvagnar som krossade förhoppningar om ett friare och mera människovärdigt liv. I Polen bär soldaterna — i varje fall ännu så länge — polska uniformer. Men detta befriar inte Sovjetunionen från ansvar för vad som händer i Polen. Vilken mer direkt roll Sovjet kan ha spelat vid den polska militärens maktövertagande må vara ovisst. Vad vi vet är att läget i dag varit ett annat utan sovjetiska krav, påtryckningar, hot och politiskt övervåld. Ytterst vilar skulden på det kommunistiska tvångssystem som i sovjetisk regi upprätthållits i Polen och de andra östeuropeiska staterna sedan 1940-talets mitt. Det är ett system, som aldrig fått folkets godkännande i val, som aldrig vågat tolerera fri konkurrens med andra ideologier och som aldrig sett något alternativ till att förvägra Östeuropas folk deras grundläggande mänskliga rättigheter. Förtrycket kan inte ens bortförklaras med att människorna får materiella fördelar. Utvecklingen i Polen är i själva verket ett slående bevis på den stelnande kommunistiska ordningens totala oförmåga också i detta avseende. När medborgarnas försörjning inte klaras av, träder anspråken på folkligt stöd i bakgrunden, och regimernas grundläggande beroende av våld och tvång blir allt tydligare. Kvar står kommunismen åter avslöjad som instrument för maktspråk och fåtalsvälde. Den ideologi som säger sig vilja företräda folkets och arbetarnas intressen har än en gång bankruttförklarat sig själv. Det polska folkets strävanden mot större frihet och demokrati har följts med djupaste sympati och engagemang i vårt land. Desto större har vår besvikelse och förbittring blivit över de senaste veckornas händelser. Bevisen är många på hur bred den svenska opinionen är i denna fråga. Uppmaningarna om humanitär hjälp till våra polska grannar möter ett starkare gensvar än man någonsin kunnat drömma om. Även våra svenska kommunister har deltagit i protesterna. Men låt mig säga, fru talman, att de protesterna inte är trovärdiga. Det är bra i och för sig att vpk säger sig ogilla diktatur och åsiktsförtryck i Polen. Men vpk ser det som händer i Polen som misstag, begångna av partiets socialistiska öststatsbröder. Det som sker i Polen är emellertid inte något misstag. Det är en logisk konsekvens av det system vpk självt hyllar och frambär flammande hälsningar till när öststatsimperiets överparti i Sovjet har sina kongresser. Skall vpk bli trovärdigt som demokratiskt parti, måste det ta avstånd från systemet som sådant, från det system som nu grinar mot polackerna och omvärlden i all sin fula nakenhet. Men skulle vpk göra det, då skulle man samtidigt rycka undan grunden för sin egen legitimitet som parti. Det vill man inte göra, och därför förblir vpk en del av den rörelse och den ideologi som bär ansvaret för det övervåld som det polska folket nu utsätts för. Vi vill inte tro att de förhoppningar som väcktes under 16 månaders utveckling i Polen nu skall ha grusats för gott. De polska generalerna påstår att de inte önskar en återgång till de förhållanden som rådde före augusti 1980. De utlovar samförstånd och respekt för vad som vunnits. Men de talar också om normalisering. Det är ett ord med olycksbådande klang i Östeuropa. Tjeckoslovakien har efter 1968 fått lära sig vad det kan innebära. Polens folk och alla dess vänner har rätt att kräva, att löftena från militärerna i Warszava inte bara blir tomma ord. Vi måste förvänta att de står vid sitt ord och inte leder sitt land djupare in i en nationell tragedi. Den enda verkliga normaliseringen är att den avbrutna rörelsen mot större frihet åter tillåts att fortsätta. Polens väldiga problem kan endast lösas i samförstånd och samarbete inom landet och i frihet från utländsk inblandning. Händelserna i Polen kastar sin skugga också över världsläget i stort. De innebär en ny, allvarlig påfrestning på supermakternas relationer. Därmed innebär de också en fara för oss alla. Det är av största betydelse att vad som skett i Polen inte leder till att Förenta staternas och Sovjetunionens förhandlingar och kontakter på viktiga områden avbryts eller fördröjs. Beskeden efter det amerikansk-sovjetiska utrikesministermötet i förra veckan ger därför anledning till oro. Det vore fel att göra nedrustningsförhandlingarna mellan USA och Sovjet beroende av den fortsatta utvecklingen i Polen. Båda supermakterna har ett lika djupt eget intresse av att sådana förhandlingar äger rum och att de blir framgångsrika. De har också ett tungt ansvar gentemot en omvärld, som inte deltar i de storas överläggningar, men som i hög grad är beroende av resultatet av dem. Viljan till fred och oron för kapprustningens följder har blivit en levande och stark kraft i dagens värld. Det skulle vara en dubbel tragedi om vad som skett i Polen också leder till att folkens förhoppningar om att rustningsvansinnet kan hejdas åter sviks. Fru talman! I dag är 10 miljoner människor i Västeuropa arbetslösa, i varje fall om vi håller oss till EG-länderna. I den industrialiserade världen som helhet, i OECD-länderna, går mer än 25 miljoner människor utan arbete. Det vi nu ser omkring oss — och det måste rimligen vara en riktig bakgrund till den debatt om Sveriges ekonomi som vi nu för — är en världsekonomi i gungning. Inflation, arbetslöshet, stora underskott i budget och bytesbalans möter oss nästan överallt. Ändå drabbas olika länder olika hårt. Allra tyngst är bördan för de fattiga länderna. Där fanns inga marginaler för de två hårda oljeprischocker som också vi drabbades av. Samtidigt stagnerar och t.o.m. minskar biståndet från många länder i krisens kölvatten. Nu höjs röster för att också det svenska biståndet skall minskas. Jag har litet svårt att förstå Gösta Bohman, som tror att våra barn och barnbarn skulle känna det tyngre att betala av de skulder som vi har dragit på oss, därför att en del av de pengar vi lånade gick till människor som hade det verkligt svårt. En internationell utblick ger, som jag ser det, anledning till tre viktiga slutsatser. För det första: Krisen är just internationell. Därför krävs det också samarbete mellan länder, inte handelskrig och isolationism, för att problemen skall kunna lösas även på lång sikt. För det andra: Det finns människor som är långt hårdare drabbade än vad vi är och, förmodligen, någonsin kan bli. I den fattiga delen av världen lider 800 miljoner människor av svält och undernäring. Vi kan inte frånsäga oss vårt internationella ansvar under hänvisning till egna bekymmer. De är så oändligt mycket mindre. För det tredje: Hög arbetslöshet skapar inte en sundare samhällsekonomi. Den är i stället ett hot mot både trygghet och ekonomisk balans. Det goda samhället skapas inte — även om den här debatten möjligen kan ha gett ett intryck av det — bara med ekonomiska medel. Hur det går med ekonomin, med jobben, priserna och skatterna bestämmer nu också hur det går med mycket annat som är viktigt för samhällsutveckling och välstånd; äldrevård, nya insatser för handikappade, miljövård, jämställdhet mellan kvinnor och män samt våra möjligheter att visa internationell solidaritet också i praktisk handling. Allt detta är beroende av hur vi klarar våra ekonomiska problem. Recepten på hur det skall gå till är mycket skiftande. Kanske kan man ändå urskilja två huvudtyper av recept. Ett är den ensidiga svältkuren, praktiserad i renodlad form i en del andra länder, framförd i mera moderat tappning i Sverige. Den är felaktig, socialt oacceptabel och har ingenstans lett till avsett resultat. Dess teori handlar om penningmängdens betydelse för den ekonomiska politiken. Dess enda mer påtagliga konsekvens är en kraftig ökning av arbetslösheten. Tanken med denna politik är också — och vi har ju sett återsken av den i debatten tidigare i dag — att arbetslösheten som sådan skall vara ett ekonomiskt-politiskt medel. För den sortens liberala politik som folkpartiet företräder kan medlen dock aldrig underordnas målen. Det gäller också på det ekonomiska området. Arbetslöshet är ett slöseri med enskilda människor och deras inneboende resurser. Att gå in för arbetslöshet är att säga, till vissa människor i varje fall, att de inte behövs, inte förrän konjunkturen med hjälp av stora skattesänkningar för dem som har bra jobb och goda löner vänt uppåt igen. Denna tanke må vara teoretiskt underbyggd och sammanhängande, men den är politiskt och socialt omöjlig i en tid när man i stället behöver mobilisera alla människor för att arbeta landet ut ur dess ekonomiska kris. Arbetslöshet skapar orättvisor, klyftor mellan människor och social oro. Därför ger den ensidiga åtstramningens politik inte heller de ekonomiska effekter som dess förespråkare påstår. Vad som händer är att ekonomin leds in i en nedåtgående spiral. Efterfrågan minskar och ekonomin krymper. På samma sätt som inflationsförväntningar påverkar handlandet bland företag och enskilda påverkas företag och enskilda givetvis också av förväntningar om en fortsatt nedgång i ekonomin. Svältkurspolitiken driver upp arbetslösheten utan att få bukt med inflationen. En annan huvudmodell är att fortsätta som om ingenting egentligen hade hänt sedan de s.k. rekordårens dagar, att bortse från att det måste finnas ett samband mellan produktion och konsumtion och från att vi inte i obegränsad omfattning kan låna oss till vårt välstånd. Detta vore — eller är, där den politiken praktiseras —strutspolitik. Det vore att bortse från obehagliga sanningar nu och skjuta alla nödvändiga åtgärder på en obestämd och politiskt bekväm framtid. Men ”budgetunderskottet låter sig inte blundas bort”, för att citera socialdemokratiska Stockholms-Tidningen. Att försöka är att driva upp underskotten i både budget och bytesbalans, att låna ännu mera och därmed låta våra barn och barnbarn betala den standard vi själva beviljar oss i dag. De som försöker hävda att detta vore en politik i löntagarnas och solidaritetens namn underskattar — det är jag alldeles övertygad om — löntagarnas förstånd och missuppfattar på det grövsta sätt solidaritetens bud. En politik som leder ut ur krisen måste förena begränsningar av såväl privat som offentlig konsumtion med en offensiv politik för en utbyggnad av den konkurrensutsatta industrin. Vi måste, enkelt uttryckt, arbeta och spara oss ur krisen. Sparandet har också varit en ledstjärna för årets budgetarbete, det stramaste någonsin. Det kan visserligen kännas både smärtsamt och tröstlöst att skära i statens utgifter. Smärtsamt därför att begränsningar på 12 miljarder inte kan bli verklighet utan att drabba områden som vi tycker är viktiga. Det är ju nästan bara sådana som finns i budgeten. Tröstlöst därför att budgetunderskottet ändå växer. Men låt oss, när vi har sagt detta, också påminna oss om att vi faktiskt brutit trenden i en tidigare obruten utgiftsökning. Budgetunderskottets andel av bruttonationalprodukten bör, med de begränsningar som i dag föreslås, under nästa budgetår ligga kvar på ungefär nuvarande nivå. För några år sedan var ökningstakten i de totala offentliga utgifterna 6 96;idag är den litet över 1 20. Räknar man bort statsskuldsräntan, ökar statens utgifter nu med bara 4,5 miljarder. Jag säger ”bara”, eftersom det är hälften av det belopp med vilket statsinkomsterna samtidigt ökar. Detta är ett viktigt resultat av regeringens besparingsprogram. Den utgiftspost som däremot fortfarande växer i snabb takt är statsskuldsräntorna. Och det är detta som är vårt stora problem. Kreditmarknaden måste genom statsskuldens ökning i alltför stor utsträckning tas i anspråk för konsumtion och i alltför liten utsträckning för investeringar. Dessutom puffar räntepostens ökning ut fler och fler angelägna sociala ändamål från budgeten. Det är därför som det är nödvändigt att spara också på socialt angelägna områden för att på sikt undvika det som skulle kunna bli en verklig social nedrustning. De resurser, fru talman, som den här åtstramningen frigör måste komma till användning inom industrin. Det är det andra ledet i regeringens ekonomiska strategi. Devalveringen återställde företagens konkurrenskraft. Momsoch räntesänkningen bidrog till att avtalen klarades och därmed företagens konkurrensläge. Investeringarna stimulerades genom fondfrisläpp och avdrag. Aktiefondsparande och lättnader i aktievinstbeskattningen gav förra året ett tillskott av riskvilligt kapital i storleksordningen 2,3 miljarder kronor, att jämföra med 150 miljoner året innan. Mycket, kanske i själva verket det mesta, ligger fortfarande framför oss. De ekonomiska balansproblemen kommer sannolikt att vara vår följeslagare under hela 1980-talet. Men vi har i alla fall — trots vad Lars Werner, Olof Palme och Gösta Bohman har sagt i den här debatten tidigare — kommit en bit på rätt väg. Det har skett en kraftig förbättring av handelsoch bytesbalanserna, exportorderingången ökade, och vi har sett hur inflationstakten har minskat. Oppositionspartierna vill vart för sig välja andra vägar än regeringen. Vpk väljer som vanligt de väldiga överbudens och opportunismens väg, vare sig vi talar om inrikeseller utrikespolitik. Socialdemokraterna vill fortsätta att höja de offentliga utgifterna, opåverkade av sina egna ekonomers varningar för att det faktiskt inte går —”inte om man inte alldeles skall underminera den svenska ekonomin och därmed grunderna för hela den framtida sociala tryggheten”, för att citera Stockholms-Tidningen ännu en gång. Skälet till detta är uppenbart. En del av underskottet är konjunkturellt, det kan vi kanske leva med. En annan del har uppkommit genom statens egen utlåningsverksamhet, framför allt till bostadssektorn. Det är också en ekonomisk-politiskt acceptabel del av budgetunderskottet. Resten är ett så att säga strukturellt underskott, dvs. det beror på att vi har ett permanent för stort utgiftsprogram i förhållande till rimliga förväntningar om vår ekonomiska tillväxt i framtiden. Den delen av underskottet kan inte i längden försvaras. Därför kan inte heller den socialdemokratiska budgetpolitiken försvaras. Det hjälper inte att Kjell-Olof Feldt i korsdraget mellan de olika meningsriktningarna inom sitt parti försöker ställa sig mitt emellan taktikerna och praktikerna och säga att budgetunderskottet är både för stort och för litet. Med den politik han stöder här i riksdagen i dag så blir det större än med regeringens linje. Därmed riskerar man också att inflationen ökar i takt med det ökande lånebehovet, och arbetslösheten i takt med att industrin kommer att lida av resursbrist och för högt kostnadsläge. Varför rekommenderar då socialdemokraterna den här sortens mycket dåliga politik? Jag tror att svaret är helt enkelt att man inte har haft kraft och mod att stå emot kravmaskinerna. De gör sin plikt när de talar för pensionärernas, löntagarnas, de offentligt anställdas, barnfamiljernas eller löntagarnas intressen, vilka de nu kan vara — det är deras uppgift. Men partierna gör inte sin plikt om de inte i helhetens intresse kan stå emot också starka särintressen. Jag tror att folk till sist genomskådar denna lättsinnets politik. Människor inser nog trots allt att inte heller vi i Sverige i längden kan konsumera mera än vi producerar, att inte heller vi kan fördela det som inte finns, att också vi mår bättre av att ta hänsyn till ekonomiska realiteter än att blunda för dem. Socialdemokratin ställer sina förhoppningar till att den egna satsningen på att en politiskt framstampad industriutveckling skall leda till ekonomisk tillväxt och ökande statsinkomster, minskande budgetunderskott och mera sysselsättning. Med statliga industribeställningar, strukturplaner och löntagarfonder skall Sverige räddas. — Så lyder deras recept. Men spåren förskräcker, fru talman. När man sist trodde sig veta bättre än industrin själv vad det var Sverige borde satsa på, då valde man skeppsvarv, en utbyggnad av stålindustrin och etablering av tekoföretag i norr. Den politiken bottnade i — det är jag helt övertygad om — ett engagemang för att ge sysselsättning som det finns anledning att uppskatta, men den byggde på den felaktiga föreställningen att det är politiska insatser snarare än industrins egna bedömningar som skall visa vägen. Därför gick det som det gick. Det blev inga jobb, men det kostade miljard efter miljard att ordna en avveckling i socialt acceptabla former, till förfång för branscher som kunde ha haft framtiden för sig. Nu vill man ta steget fullt ut. Löntagarfonder i facklig regi skall ersätta stora delar av ett fritt näringsliv med marknadsekonomin som bas för sitt handlande. Den idén håller inte. Den är inte ekonomiskt försvarbar, eftersom den skulle ge ett ineffektivt utnyttjande av Sveriges ekonomiska resurser. Så länge det finns pengar att tillföra fonderna skulle de få nya medel, oavsett hur de tidigare hade förvaltats. Men den håller inte heller, fru talman, ideologiskt — inte för ett liberalt parti, som tror på ekonomisk maktspridning, marknadsekonomi och ett decentraliserat beslutsfattande.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 Därför säger vi nej till löntagarfonder. Socialdemokratisk politik skulle ge Sverige ett större budgetunderskott. Det skulle moderaternas politik också göra. Inte därför att man inte inser behovet av att banta i utgiftsprogrammen, men därför att man vill genomföra stora skattesänkningar, dvs. stora sänkningar av statens inkomster. Båda oppositionspartierna har naturligtvis goda politiska skäl för sin politik. Det finns få områden för vilka socialdemokraterna föreslår mer pengar, där inte också folkpartiet och regeringen skulle vilja göra just det. Att vi avstår beror på att vi vet att löften om utgifter för vilka man inte har några pengar blir tomma löften. Inte är folkpartiet och regeringen emot skattesänkningar heller. Att vi ändå avstår från att föreslå så stora lättnader som moderaterna gör är därför att vi vet att det inte finns täckning för en sådan skattepolitik. Och skattelöften utan täckning i den ekonomiska verkligheten är också tomma löften. Det hade varit bättre om moderaterna i stället för att satsa på skattesänkningslöften i fantasiklassen hade stannat kvar i trepartiregeringen och deltagit i skatteuppgörelsen med socialdemokraterna. Vi har inte råd nu att sänka det totala skattetrycket. En ofinansierad skattereform skulle dra upp budgetunderskottet med åtskilliga miljarder kronor. Det är alltså inte mig som Gösta Bohman skall påminna om hur mycket Sverige tvingas låna varje dag — det är sig själv han skall påminna om detta. Det är bra för den enskilde med en skatteomläggning som ger minst 50 kr. kvar av en nyintjänad hundralapp. Tidigare gick det mesta åt i skatt. Skatteomläggningen är bra för samhället lika väl som för de enskilda människorna. Med denna uppmuntras människor att arbeta, att göra en extrainsats. Då kan arbetsmarknaden också fungera bättre. Däremot uppmuntras människor inte som i dag till skuldsättning och spekulation. Avdragsexplosionen — från ungefär 2 miljarder för tio år sedan till 20 miljarder och mer i dag — bromsas med den skatteuppgörelse som nu är på väg att presenteras i proposition. Tack vare uppgörelsen kan också kapitalmarknaden fungera bättre. Utrymmet för företagen ökar. Samtidigt kan vi få bukt med inflationen. Det kommer inte att behövas så stora löneökningar för att något skall bli kvar efter skatt. Och att 75 20 av riksdagen liksom de stora löntagarorganisationerna står bakom förslaget ger detta just den stabilitet som skulle behövas också på andra områden för att lösa dagens svåra ekonomiska problem. Ju mer jag hör av skattedebatten, desto starkare blir känslan av att det är just detta, att vi fått en bred uppgörelse som omfattar även socialdemokraterna, som moderaterna inte kan förlika sig med. Det talades innan förslaget låg på bordet om katastrof för villaägarna. Det har nu visat sig vara fel. Det talades om en låg brytpunkt. Det har också visat sig vara fel. Det talades om en brant skatteskala. Även detta har visat sig vara fel. Det talades om avskaffande av marginalskattetaket. Också det har visat sig vara fel. Skatteuppgörelsen är visserligen en kompromiss. Vi har fått ge och ta — så är det i alla uppgörelser. Vi skall lyssna mycket noga på de synpunkter som kommer fram, och vi skall mycket omsorgsfullt läsa de remissvar vi får. Men vi har en stabil gemensam grund att stå på: en rejäl marginalskattesänkning och en begränsning av avdragen, som gör det svårare för höginkomsttagare att nolltaxera. Den politiken kan vi i folkpartiet stå för med gott samvete. Det hade moderaterna också kunnat göra. Det mesta, för att inte säga nästan allt, i skatteuppgörelsen fanns med i trepartiregeringens förhandlingsbud till socialdemokraterna i mars i fjol. I dag agiterar man likväl med liv och lust mot denna skatteuppgörelse. Det är varken bra politik eller god moral. I folkpartiet och regeringen är vi fast beslutna, fru talman, att fullfölja den krispolitik som statsministern och jag själv talat för i den här debatten: sparande för att minska underskotten, offensiva satsningar för att öka exporten och skapa nya jobb. Det kräver en fungerande marknadsekonomi, där det finns utrymme för många olika företag, för nya idéer och för enskilda initiativ. Det kräver också en rättvis fördelning som håller solidaritetstanken levande. Detta är en politik för människor som söker ett alternativ till högerns och socialismens budskap.

Fru talman! Jag hade nyss en känsla av att fru talmannen och jag var de enda icke folkpartisterna här inne i kammaren. Men nu ser jag att herr Bohman har kommit tillbaka, och en och annan plikttrogen socialdemokrat sitter också i sin bänk. Mot den bakgrunden var det litet patetiskt när Ola Ullsten slutade med att säga att han talat om liberal politik. Det var tydligen nödvändigt att tala om det för den lilla skaran av trogna. Och jag förstår honom, för liberal politik har ju numera kommit ganska mycket i vanrykte. De värsta ärkereaktionärerna i världen i dag utmålar sig som äkta liberaler. De vill släppa marknadskrafterna fria. De vill låta klyftorna växa, och de vill ta bort samhället som ett solidaritetens instrument. Så det gäller att vara noga med definitionerna när man talar om liberalismen. Den gamla liberalismen i betydelsen av en positiv frihet sitter ganska trångt nu för tiden. Det är mycket frestande att tala inrikespolitik med Ola Ullsten. Jag skall inte vara så ofin att jag erinrar honom om vad folkpartiet sagt om löntagarfonder. Det var folkpartiet som hittade på begreppet, som krävde en utredning och som på sina landsmöten sade väldigt mycket av det vi säger nu. Jag skall alltså inte vara ofin, men jag skall ändå göra följande påpekande när Ola Ullsten säger att vi satsat på skeppsvarv, på tekoindustri och stålindustri. Det skedde därför att man tvingades ta över bankrutterade privata företag. När det gäller tekoindustrin i norr så var det en folkpartist som påpekade att i stället för en etablering i Finland kunde man få en etablering i Västerbotten för en lägre kostnad för den svenska statskassan. Det tycker jag än i dag var en klok folkpartist.

Det är verkligen kollektiva obligatoriska fonder när det gäller att betala. Men den stora massan av medborgare får icke den minsta nytta av dem. Det är verkliga kapitalistiska fondbildningar. Det sker i ett läge där ni berömmer er av att skära ned för pensionärer och för de sjukförsäkrade. Tänker ni t.ex. upphäva tjänstemännens fria avtalsrätt, något som tydligen Thorbjörn Fälldin vill göra? För andra grupper är denna våldsamma subventionering av aktieägare och i realiteten stora skogsägare helt otillständig. Den går inte att försvara. Men egentligen vill jag tala utrikespolitik. Jag menar att det är riktigt att vi skall kräva att man i Polen avskaffar krigslagarna och undantagslagarna, frisläpper de fängslade och återinsätter demokratiseringsprocessen. Det är det enda sätt på vilket utvecklingen i Polen kan normaliseras. Fru talman! Jag är djupt oroad av utvecklingen i El Salvador och det fruktansvärda misstag som den amerikanska regeringen är på väg att göra. Det är här fråga om en genuin folklig revolt mot en orättfärdig diktatur och ett feodalt system. Man gör då misstaget att säga att det är Sovjet, Cuba eller Nicaragua som ligger bakom, precis som man på sin tid sade att det var Kina som låg bakom revolten i Vietnam, fastän man vet att det historiskt är så att förhållandena till Kina varit väldigt spända. Man försöker möta revolten med militära medel, där surrar helikoptrarna och där finns vapnen. Människor mördas med dessa vapen. Det var 16 000 mord i fjol av det mest fruktansvärt grymma slaget. Det hjälper ju inte de fattiga bönderna i El Salvador. De får ingenting av detta. Morden riktar sig i hög grad med denna fantastiska felsyn mot de reformistiska krafterna. Det är våra partivänner, socialdemokraterna i El Salvador och Guatemala — de måttfulla krafterna — som man systematiskt mördar, lemlästar och torterar med dessa högerregimer och med amerikansk hjälp. Vi måste uttrycka vår mening om detta. Jag skulle vilja uppmana Ola Ullsten som utrikesminister: Öka kraftfullt hjälpinsatserna i Centralamerika! Inse att det knappast finns någon annanstans i världen där barn lider så ont som där. Här skulle en stor svensk hjälpinsats kunna betyda oerhört mycket för att rädda människoliv och för att visa att västerländsk demokrati inte bara är helikoptrar och dödspatruller, utan att västerländsk demokrati är omtanke och solidaritet.

Fru talman! Jag vill bara kort och klart deklarera att det som Ola Ullsten sade om Polen, om kommunismen och vpk var bra, mycket bra. Det är härligt att kunna deklarera att de demokratiska partierna i den här frågan står samlade och helt eniga. Det övriga i Ola Ullstens anförande ser jag ingen anledning att bemöta.

Fru talman! Lars Werner menar att det måste vara svårt att vara både ledare för ett liberalt parti och utrikesminister i Sverige och företräda den svenska hållningen till vad som händer i Polen. Får jag säga till Lars Werner att ingenting är lättare än det. Men det måste vara mycket svårt att företräda den hållningen och samtidigt vara kommunistledare. Vpk har försökt klara sig ur detta dilemma genom att tala om att det finns två slags socialism, en auktoritär och en frihetlig. Man tar avstånd, säger man, från stöveltramp och kpistar som förekommer i kommunistiska stater. I stället vill man arbeta för vad man kallar en frihetlig socialism. Och det är bra att man säger det. Men våra invändningar mot kommunismen handlar inte så mycket om det samhälle som kommunister i alla länder säger sig vilja arbeta för utan om det samhälle som enligt all erfarenhet uppstår när dessa till synes välartade planer sätts i verket. Lenins bolsjeviker sade också att de skulle skapa ett frihetens samhälle, även om de möjligen inte använde uttrycket frihetlig socialism. Deras program var egentligen inte alls särskilt ffämmande från vpk:s. Alla kommunister har utlovat frihet, jämlikhet och broderskap, innan de kommit till makten. Så var det i Sovjet. Så var det i Polen. Så var det i Tjeckoslovakien och Östtyskland och i alla andra länder som har kommunistiskt styre. Men frågan är alltså vad som händer därefter. Vpk önskar frihet, jämlikhet och mångfald, säger man. Men kommunisterna skapar inte ett sådant samhälle. Det socialistiska produktionssätt som man talar för leder till centralstyrning. Det leder till förtryck och till statsmaktens förljugenhet. Den historiska erfarenheten visar klart att det förhåller sig så. Att vpk ger ett annat svar har jag full förståelse för, men det svaret är inte särskilt övertygande. Man kan också i det sammanhanget undra hur man skall tolka t.ex. Jörn Svenssons bok, där han säger så här: Du skall ta ledningen och makten. Visserligen skall det få finnas, säger han, flera partier i vpk:s framtidssamhälle, men där försök att avskaffa socialismen görs, skall dessa försök motarbetas med alla medel. Det är just det, Lars Werner, partikamrat till Jörn Svensson, som händer i Polen i dag. Med alla medel bekämpas Solidaritet. Om vpk:arna hade studerat sina lärofäder litet bättre, hade de kanske kunnat lära sig något av historien. Men de är klena marxister. Det blir för många avståndstaganden helt enkelt, Lars Werner. Till sist är det er själva som ni tar avstånd ifrån, och ett kommunistiskt parti som inte är kommunistiskt behövs helt enkelt inte. Olof Palme menade att det för mig finns anledning att understryka att det är liberal politik som jag talar om. Det kanske är ett problem som vi har gemensamt, Olof Palme. Det är också nödvändigt för en socialdemokratisk partiledare att tala om att det är någonting helt annat som han menar med socialism än vad de polska generalerna menar med socialism. Det är också något helt annat. Och det är också något helt annat som vi menar med liberalism än vad de reaktionära krafterna ute i världen har i tankarna, när de kallar sig för liberaler. Utan jämförelse i övrigt finns det skäl att också i inrikespolitiken göra en distinktion mellan liberal och liberal. Olof Palme säger att det är konstigt att vi har en så negativ attityd till det socialdemokratiska förslaget till löntagarfonder, när det är vi som har hittat på själva begreppet. Det är inte vi som har hittat på begreppet, Olof Palme, men det var vi som tillsammans med er drev fram en utredning, som skulle försöka belysa det svenska näringslivets kapitalbildningsproblem.

Sedan kritiserade jag den socialdemokratiska näringspolitiken under 1960-talet, men jag skall gärna erkänna att också vi stödde många av de insatser som då gjordes.

Och satsningen på Stålverk 80 som ingalunda, Olof Palme, var en räddningsaktion riktad mot något konkursfärdigt privat företag, visade hur kapitalt fel man tog i industridepartementet, där man ändå hade det yttersta ansvaret. Statens satsning på Uddevallavarvet byggde på att varvsindustrin hade en stor framtid i Sverige. Tekosatsningarna i norr var vällovliga, men igen ett bevis på en felsatsning som skapade förhoppningar som man tvingades svika. Jag är alldeles övertygad om att löntagarfonder, utan individuella andelar, kommer att leda till många jättelika felsatsningar. De kommer att göras i all välmening, men det är fel att koppla bort de marknadsekonomiska signaler som talar när en satsning är riktig eller inte. När det gäller den utrikespolitiska delen av Olof Palmes anförande har jag ingen anledning till invändningar. Det som händer i El Salvador är fruktansvärt. Det amerikanska stödet till militärjuntan har vi fördömt. Det vore bättre om USA satsade det inflytande som man har i Mellanamerika på att förmå parterna i El Salvador till en förhandlingsuppgörelse på det sätt som den svenska regeringen, liksom den franska och den mexikanska regeringen, har beskrivit i ett gemensamt dokument, som jag får tillfälle att tala med den franske utrikesministern om, när han kommer till Sverige i morgon. Det som händer i Polen får inte föranleda oss att glömma det som händer vare sig i El Salvador eller i Turkiet. Det finns heller ingen anledning — även på denna punkt håller jag med Olof Palme — att göra det så enkelt för sig att man säger att de som dödar barn och kvinnor och män i El Salvador gör det för att bekämpa kommunism och Sovjetinflytande. Det är inte detta det handlar om. Det handlar om en revolt från människorna i El Salvador, lika väl som det handlar om en revolt från människorna i Polen. Skillnaden är den att i Polen finns det ett alldeles påtagligt hot om inblandning från Sovjetunionen.

Fru talman! Den här debatten har sannerligen pågått länge, men jag vill korrigera några saker. När Ola Ullsten skulle tala om vådan av en statlig näringspolitik, så drog han till med Uddevallavarvet. Jag vet inte om han var med då, men Uddevallavarvet var ju ett privat varv, som gick omkull. Då tvingades staten in bit för bit och tog över det varvet. Sedan dess har Uddevallavarvet klarat sig — bättre än något annat varv. Vi försökte med utgångspunkt i Uddevallavarvet få en samordning av den svenska varvsindustrin när det gäller dess investeringar, eftersom man kunde se hårda tider framför sig. Men de här stöddiga privatvarven i Göteborg — Eriksberg och Götaverken — ville inte detta; man var sig selv nok. Så gick de omkull, och sedan tvingades staten in för att röja upp där. Så småningom gick Kockums också ikull, och staten tvingades att röja upp där. Det har kommit fram först efteråt hur mycket varvsindustrin försummade. De enda som såg klart var fackets företrädare. Jag var ju med under de här åren. Vilka var det som kom och varnade om att här stundade svåra tider för den svenska varvsindustrin? Jo, det var fackföreningsmännen på Götaverken och på Eriksberg, Levin och vad nu grabbarna hette, som sade: Nu går det illa här. Nu sitter de med silverkannor och plommonstop och tar ut stora vinster men gör ingenting för att göra oss konkurrenskraftiga, och marknaden sviktar. De gjorde en fantastisk insats i den rekonstruktion som följde. De tog alla smällarna. Ta dessa erfarenheter från varvsindustrin! Man säger: Tänk, det fria näringslivet är så bra, och kapitalisterna är sådana fantastiska personer. Det var de sannerligen inte! Och så talar man illa om fackföreningsmän. Det var de som fick ta alla smällarna i varvsindustrin. Jag vänder mig emot er attityd när ni står här och talar illa om facket och skildrar det som något slags hot. Vilka är det som förkvävs i Polen? Jo, den fria fackföreningsrörelsen. Vilka är det som torteras och står inför rätta i Turkiet? Jo, det är 52 fackföreningsmän. Vilka är det som lemlästas och mördas och hittas med avskurna strupar om morgnarna i El Salvador? Jo, först och främst fackföreningsmän. Jag tycker att den svenska borgerligheten som nu går an mot fackföreningsrörelsen någon gång borde betänka att i land efter land är det den fria fackföreningsrörelsen som är det främsta värnet för demokratin. Det är de som först jagas in i fängelserna och tortyrkamrarna och med livet får plikta för att de står för de fackliga rättigheterna och den fackliga demokratin. I all er kampanjyra och försöken att skildra fackföreningsmän som analfabeter borde ni någon gång betänka detta. På den tid då vi talade om löntagarfonder var det en sak som folkpartisterna utifrån liberala synpunkter tyckte var viktig: att bekämpa den privata maktkoncentrationen. Nu är man helt i dess våld. Nu känner man inga bekymmer över hur spekulanterna breder ut sig, hur de snabba klippen börjar bli regel och hur produktionens män alltmer försvinner. Nu går man på den punkten åt höger.

Det går inte att skapa sammanhållning inom nationen med sådana riktlinjer. Jag frågade helt stillsamt: Hur skall ni ha det med sjukförsäkringen? Skall ni göra den till en klasslagstiftning mot arbetarna, eller skall ni avskaffa den fria förhandlingsrätten för tjänstemän? Ettdera måste ni välja.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

Det tror nog ingen annan än möjligen han själv på. Lars Werner försökte vidare göra gällande att folkpartiet inte skulle ha haft något att bidra med när det gällt att stärka de demokratiska frioch rättigheterna i Sverige. Det skulle däremot kommunisterna ha haft. Det vore intressant att få veta på vilket sätt kommunister vare sig i Sverige eller någon annanstans bidragit till en demokratisk utveckling. Jag är mycket glad, fru talman, över att kommunisterna i Sverige aldrig har haft det minsta inflytande på den svenska författningen och att kommunisterna i Sverige aldrig har haft en chans att i praktisk politik omsätta sin odemokratiska ideologi. Det finns inte heller någon som helst anledning, Lars Werner, att hävda att den svenska regeringen inte skulle ha talat klarspråk när det gäller grymheterna i El Salvador. Det finns ingen som helst anledning att påstå att det vi säger, när vi talar om El Salvador eller om det som händer i andra delar i Mellanoch Latinamerika — eller i Afrika, Asien eller vad det nu må vara — inte skulle vara helhjärtat. Det är just detta det är, Lars Werner. När vi tar avstånd från brott mot de mänskliga rättigheterna, mot diktatur och bristen på frihet, gör vi det helhjärtat, eftersom det är bristen på frihet som vi attackerar.

Till Olof Palme vill jag säga att jag inte har anklagat den socialdemokratiska regeringen för att den försökte rädda varvsindustrin, när denna industri hade svårigheter. De regeringar som jag har ingått i under de senaste 5,5 åren har i själva verket gjort oändligt mycket större satsningar på att rädda varvsindustrin i Sverige. Jag tog framför allt Stålverk 80 såsom exempel på hur föga lyckade näringspolitiska satsningar kan bli, när man tror att det är i industridepartementet i Stockholm som man kan göra de bästa marknadsekonomiska bedömningarna. Försök nu inte, Olof Palme, att få detta till att jag är emot facket eller att jag skulle tala illa om den fackliga rörelsen. Det har jag aldrig gjort. I själva verket finns det anledning att instämma i det beröm som Olof Palme gav i sitt inlägg åt just de fackliga representanternas insatser i de många krisbranscher som vi har haft att rädda under de senaste åren.

Det finns mycket att säga om en hel del av det övriga som Olof Palme tog upp. Låt mig bara säga när det gäller pensionärerna — jag hinner inte ta upp mer än just den punkten — att vi sviker inte pensionärerna, men jag tycker att socialdemokraterna för ett mycket dubbelbottnat resonemang. För det första försvarar man med liv och kniv det pensionsindexsystem som man en gång i världen gick emot med nästan lika stor skärpa. För det andra säger man att man visst kan tänka sig årliga utbetalningar i stället för kvartalsvisa och går alltså med på en del av de begränsningar som regeringen också gör. För det tredje säger man att man kan mycket väl tänka sig att diskutera att knyta pensionsuppräkningarna till lönerna i stället för till priserna. Men man vill i alla fall göra anspråk på att hålla löftena till pensionärerna. Men, Olof Palme, om vi hade givit oss in på att knyta pensionsuppräkningarna till löneutvecklingen i stället för till prisutvecklingen, hade pensionerna minskat reellt sett lika mycket som lönerna dess värre har gjort. Det är sådana tankar ni har, samtidigt som ni försöker göra trovärdigt för oss och för landets pensionärer att ni minsann är beredda att på varje punkt infria de löften som ni har givit till pensionärerna. Jag tycker, Olof Palme, att vi skall sluta att tala om löften på det här sättet. Det bidrar om någonting till det som brukar kallas för politikerförakt. Vi har vissa förhoppningar om ekonomisk tillväxt och om vad vi kan göra för olika grupper i samhället under vissa givna ekonomiska betingelser. Om dessa betingelser blir annorlunda än vi hade hoppats på, om det visar sig att vi inte har råd att infria de förhoppningar som vi hade, är det då inte ärligare att gå ut och säga det än att lögnaktigt — för det blir till sist det — påstå att man kan stå vid löften som inte längre är ekonomiskt försvarbara?

Fru talman! En av de smutsigaste kampanjerna i svensk politisk historia pågår f. n. mot arbetarrörelsen. Löntagarfonderna skall bekämpas med förtal av enskilda personer, inpiskning av företagare och skrämsel åt alla håll. Inget argument anses för tarvligt för att inte kunna användas. Det finns bara ett omdöme om kampanjen som är rättvisande: Den uttrycker ett skrämmande förakt för demokratin och för en hederlig debatt. Kampanjen sköts av professionella reklammakare från Svenska arbetsgivareföreningen. Men de borgerliga partierna löper med, med statsministern i första ledet. Deras enda oro är att alltför mycket skall avslöjas om den hemliga kampanjplanen. Man måste fråga sig hur sjuk den sak är som måste försvaras med sådana metoder. Är det för att man trots allt känner med sig att man försvarar bestående ekonomiska orättvisor och maktkoncentration, att man kämpar mot folkets insyn i penningens och maktens boningar, som man måste ta till hot och förtal? Det finns emellertid en rad andra frågor, som kampanjmakarna och deras medlöpare också har att besvara. Vi vet alla att en stor kraftansträngning måste göras för att föra Sverige ur sin ekonomiska kris. Under 1980-talet måste sparandet och kapitalbildningen i Sverige öka med 30-40 miljarder kronor. En stor del av dessa investeringar måste ske inom industrin för att man skall kunna bygga ut produktionsförmågan och förstärka konkurrenskraften. Skall resultaten i fråga om sysselsättning och förbättrad utrikeshandel uppnås, måste Sverige dessutom uppvisa en prisoch kostnadsutveckling, som är klart gynnsammare än vår omvärlds. Den första frågan är då: Hur skall denna enorma omfördelning av resurser, från konsumtion till sparande, från löner till vinster, kunna ske utan hårda och bittra strider på arbetsmarknaden? I kampanjen hävdas helt enkelt, att bara vinsterna får öka tillräckligt mycket, så kommer investeringarna att börja växa, sysselsättningen öka och Sverige återfå sin ekonomiska styrka. Man försöker t.o.m. skapa intrycket att detta skulle kunna ske utan att reallönerna påverkas. I agitationen ingår ju att löntagarfonder — men inte näringslivets krav på höjda vinster — hotar framtidens reallöner. De här löftena styrks inte precis av den historiska utvecklingen. Sedan 1976 har vinsterna i den svenska industrin, bortsett från inflationen, ökat med 50 26, men industrins investeringar har minskat med 35 96. I år väntas driftsöverskottet, vinsten, bli 20 miljarder kronor. Men investeringarna kommer i år inte ens att motsvara vinsterna, utan väntas stanna vid 17 miljarder kronor. I själva verket, fru talman, har svenskt näringsliv under den borgerliga epoken alltmer antagit karaktären av ett enda stort finansinstitut, som mer sysslar med att förvalta pengar än att förvandla pengar till produktiva resurser. Näringslivets finansiella överskott väntas i år bli 26 miljarder kronor, en ökning sedan 1976 med nästan ofattbara 55 miljarder kronor. Det står också helt klart att löntagarna fått betala ett högt pris för denna väldiga anhopning av pengar i det privata näringslivet. De har fått se sina reallöner sjunka med över 10 70, samtidigt som arbetslösheten har fördubblats. Därför finns det heller ingen anledning att tro på de löften Arbetsgivareföreningen nu ställer ut om bättre reallöner i framtiden bara man slipper löntagarfonder, som det heter. Det enda vi vet är att näringslivet har satt i sig de senaste årens reallönesänkningar utan att ge något tillbaka i form av fler jobb och större trygghet för löntagarna. Nästa fråga, som måste besvaras, är: Vart har alla de pengar tagit vägen som samlats upp i näringslivet och i privata fickor under dessa år, och hur har de använts? Svaret återfinns i spekulationsoch mygelekonomin. De flesta marknader har krympt i Sverige sedan 1976. Men några marknader har blomstrat — fastighetsmarknaden, den grå kreditmarknaden och aktiemarknaden. Hit söker sig de stora pengarna, här uppstår de nya miljonärerna, här vimlar det av fonder och finansdirektörer. Det råder alltså inget tvivel om att det är fastighetsbolagen, finansföretagen och de stora aktieägarna som är vinnarna i kampen om löntagarnas pengar. Var fjärde av Sveriges stora finansfamiljer bygger numera sitt välstånd på fastighetsinnehav. Av de svenska börsbolagens vinster 1981 kom hälften från deras penningutlåning och finansaffärer. De nya makthavarna i svenskt näringsliv är de smarta klippens män, som kan köpa och sälja vid rätta tillfället, som kan utnyttja skattesystemets irrgångar, som kan pressa upp räntor och priser på fastigheter och aktier. Den här hanteringen är inte bara en improduktiv användning av pengar. Den bidrar också till inflationen, och den skapar nya orättvisor. För någon skall ju till slut betala spekulanternas vinster. Det är den enskilde butiksägaren och hans kunder som får betala genom ständigt stigande lokalhyror. Det är kontokortsinnehavaren och avbetalningsköparen som drabbas av orimliga räntekostnader. Och det är löntagare och små aktieägare som kommer i kläm, när något företag måste offras i maktkampen. Konkurserna sker i industrin, nyetableringarna i fastighetsoch finansvärlden. Men privatkapitalet söker sig inte bara till spekulationsmarknaderna. Under 1970-talets andra hälft i det närmaste fördubblades de svenska företagens investeringar i utlandet, medan de sjönk med en tredjedel i Sverige. I år kan uppemot en fjärdedel av industrins investeringar komma att gå utomlands. Det är också utanför Sveriges gränser som svensk industri expanderar i fråga om sysselsättningen, samtidigt som sysselsättningen minskar i Sverige. Dessutom pågår uppenbarligen ett okontrollerat och illegalt utflöde av kapital ur landet, vilket för fjolåret kan uppskattas till minst 3 miljarder kronor, motsvarande en femtedel av de totala industriinvesteringarna. I och för sig kan vissa utlandsinvesteringar vara nödvändiga för svenska exportföretag. Men det kan starkt ifrågasättas om det är tecken på en sund ekonomi och en vettig användning av kapital att en fjärdedel av industrins investeringar år efter år sker utomlands. Det är alltså i denna miljö av spekulation, penninghandel och utlandstransaktioner som införandet av löntagarfonder enligt kampanjmakarna skulle åstadkomma obotlig skada, därför att de svenska löntagarna inte kan förvalta sitt kapital på ett förnuftigt sätt. Naturligtvis kan det aldrig uteslutas att också löntagarna placerar pengar i företag och projekt som misslyckats — liksom de privatägda varven och stålindustrin gjorde i början på 1970-talet. Men i två avseenden tror jag att absoluta garantier kan utfärdas. Löntagarfondernas kapital kommer inte att dras till fastighetsoch spekulationsmarknaderna, utan det kommer att inriktas på produktiva investeringar som ger sysselsättning och inkomster. Och löntagarfonderna kommer att eftersträva att investeringarna i all möjlig utsträckning görs i Sverige. Löntagarfonder flyttar inte till Liechtenstein! En annan fråga som måste besvaras lyder: Hur tänker man motverka en tilltagande maktkoncentration och åstadkomma ett mera demokratiskt ägande i de svenska storföretagen? Det är nämligen bara några år sedan som t.o.m. Industriförbundet uttryckte sin oro över den starka koncentrationen av ägandet i svenskt näringsliv och föreslog kollektivavtal om aktiefonder, ägda av löntagarna. Och folkpartiet lovade under hela 1970-talet en liberal offensiv mot maktkoncentration i alla former. Men nu är detta glömt. Industriförbundet försvarar med kraft den nuvarande fördelningen av makt och ägande. De borgerliga partierna hävdar enstämmigt att någon högre form av demokrati och rättvisa än den som representeras av den svenska privatkapitalismen helt enkelt inte finns. Och därmed är alla reformer onödiga och farliga, om de rubbar den rådande ordningen. Denna ordning innebär dock att ett fåtal äger det mesta och att ännu färre bestämmer. Olika undersökningar visar att ägarkoncentrationen fortsätter i de svenska storföretagen. 1 70 av aktieägarna äger 75 9 av aktiekapitalet. Trots — eller snarare tack vare — att antalet småaktieägare ökat består och förstärks fåtalsväldet. I nio av tio börsföretag räcker det med att en handfull personer kommer samman för att majoritet skall skapas på bolagsstämman. Till koncentrationsprocessen har också bidragit att storföretagens vinster, i frånvaron av andra investeringar, använts för att man skall kunna köpa upp andra företag, skaffa sig investmentbolag och köpa in sig i banker. Ambitionen är uppenbar: de vill växa till finansimperier. Allt fler börsmatadorer tycks ha skaffat sig Wallenbergkomplex. Denna kamp om pengarna och makten mellan storföretagen har förts så naket och så aggressivt, att t.o.m. börskommentatorn i vår största borgerliga tidning härförleden kände sig tvungen att varna för en alltför öppen maktkamp, eftersom det skulle kunna skaffa börsen dåligt rykte och, som det hette, skrämma bort småspararna. Det är ju trots allt småspararnas pengar man behöver för att kunna göra de stora klippen. De mycket rika, de s.k. finansfamiljerna, har blivit fler och rikare. Enligt tidskriften Affärsvärlden finns det i dag åtminstone 26 familjedynastier med aktieinnehav värda mer än 100 milj.kr. Dessa 26 familjer äger tillsammans aktier värda över 10 000 milj.kr. Fortfarande dominerar de ärvda pengarna. Nykomlingarna i den här klubben består i allmänhet av de nya penningmagnaterna, som byggt upp sina förmögenheter via fastighetsmarknaden och skickliga aktieaffärer. Inför anblicken av denna anhopning av pengar och makt är det befogat att fråga, om den svenska aktiemarknaden ens har särskilt mycket med en fungerande marknadsekonomi att skaffa. I varje fall kan det ifrågasättas, om den klarar sin egentliga uppgift — att förse svenskt näringsliv med riskvilligt kapital. Under större delen av 1970-talet klarade den det i alla händelser inte — nytillskottet av kapital var bara femtedelen av vad som egentligen skulle behövas. Just nu lever aktiebörsen i en drivhusatmosfär. Kurserna har stigit med 60 20 och aktievärdet med 40 miljarder på ett år. Men kursuppgången har skapats med metoder som bara väcker oro för den mer långsiktiga utvecklingen. Delvis har kursuppgången drivits fram av ett överflöd av pengar, hämtade ur den penningkarusell som skapas av statens stora underskott. Samtidigt har riksbanken öppnat slussarna för utländska penningplacerare. De köpte svenska aktier för närmare 1 miljard under fjolåret. Detta är ett litet märkligt förhållande. De utländska uppköpen av svenska företag åser borgerligheten med största lugn. Däremot grips man av raseri vid tanken på att svenska löntagare skulle kunna köpa aktier i samma företag. Slutligen göds aktiebörsen av de kraftiga statsbidrag för aktieköp som är innebörden av det skattesubventionerade s.k. fondsparandet. De flesta inser att detta inte kan fungera någon längre tid. Varken en sund samhällsekonomi eller en sund aktiemarknad kan finansieras med spekulationspengar och statsbidrag. Aktiemarknaden kan fullgöra sin uppgift bara om den tillförs en ny kategori kapitalplacerare som vill satsa på svensk industri, som inte jagar de snabba klippen och som är beredda till uthålliga investeringar. Löntagarfonder blir sådana kapitalplacerare. Därför vilar bevisbördan på dem som anser att reformer inte behövs, att den bestående ordningen inte får rubbas. Under lång tid har också hävdats att man kan demokratisera näringslivet, om antalet små aktieägare ökar via ett mera spritt, individuellt ägande. Också här vilar bevisbördan på den bestående ordningens försvarare. Visa således vilket inflytande småspararna eller löntagarna fått i storföretagen och i de 26 finansfamiljerna! Beskriv också hur den demokratiska legitimiteten för börsens imperiebyggare och fonddirektörer uppstår! Nej, det går helt enkelt inte att hävda att spelet på den svenska aktiebörsen sker i demokratins namn. Därför kan man, fru talman, fråga: Skulle något annat hända med den svenska aktiemarknaden, om löntagarfonder infördes, än att den fungerade bättre, fick större stabilitet och blev litet mindre odemokratisk?

Fru talman! De ekonomiska svårigheter som Sverige och andra västliga industriländer nu brottas med har av vänsterdebattörer betecknats som ”kapitalismens kris”. Jag skall inte förneka att vi har stora problem, men de förbleknar vid en jämförelse med planekonomierna i öst. Det finns mycket större fog för att tala om ”socialismens kris”. Tydligast är dettai Polen. Vi har den senaste tiden på nära håll kunnat följa hur en socialistisk planekonomi gör statsbankrutt. Med hjälp av utländsk upplåning skulle landet omformas från ett jordbrukssamhälle till en modern industristat. Men lånen har i stor utsträckning gått till konsumtion. Genom att prisbildningen frikopplats från marknaden ger den ingen information om konsumenternas önskemål. Ransoneringar och köer vittnar om att inte ens livsmedelsproduktionen kunnat hållas uppe. Produktiviteten sjunker i snabb takt. Den stora skuldbördan och de ackumulerade ränteutgifterna gör Polens situation tämligen hopplös. Även om den kommunistiska militärjuntan skulle lyckas att med hot och våld förkväva frihetssträvandena, har den knappast någon möjlighet att — med de instrument som inryms i en socialistisk planhushållning — reda ut landets enorma ekonomiska problem. Men socialismens kris begränsar sig inte till Polen. T. o. m. det socialistiska mönsterlandet, Sovjetunionen, har drabbats av svårigheter. Produktionen når inte upp till förväntningarna. Sedan flera år tillbaka utgör jordbruket en särskild besvikelse. Det är betecknande att myndigheterna i år hemlighåller statistiken för livsmedelsproduktionen. Inte ens för en marknadsekonom är socialismens kris något att glädjas åt. Risken är stor att de ekonomiska problemen leder till militära urladdningar. Vi har nyligen sett hur den sovjetiska armén spelade en betydelsefull bakgrundsroll under den polska krisen. Den två år gamla invasionen i Afghanistan för Sovjetunionen närmare de för världens energiförsörjning så viktiga oljefälten i Mellanöstern. En Sovjetledare lovade en gång att besegra kapitalismen med ekonomiska medel. När det nu börjar stå klart att detta inte går, växer risken att man blir mera aktiv på det enda område där man verkligen är bättre rustad, nämligen det militära, med de skrämmande perspektiv som därmed öppnas för världsfreden. Fru talman! Med hänsyn till att det socialistiska systemet så tydligt misslyckats i vår närhet är det egentligen häpnadsväckande att starka intressen i vårt land vill genomföra den speciella typ av socialism som baseras på kollektiva tvångsfonder. I botten ligger det motiv som så tydligt kom till uttryck i den tidiga fonddebatten. ”Det är makten det gäller!”, skrek LO-tidningens förstasida vid presentationen av det ursprungliga Meidnerförslaget 1975. När den gemensamma LO/SAP-gruppen 1978 lade fram fondförslag nr 2 lovade samma tidning på samma plats: ”Med fonderna tar vi Att vi som tror på marknadsekonomi och individens frihet säger nej till fonder är självklart. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar, att folkpartiet och centern nu övergett sin variant av tvångsfonder från löntagarfondsutredningen och ställer upp för den frivilliglinje som jag där var ensam om att driva. Men det har ända från början funnits betänksamma röster även i de socialdemokratiska leden.

Så socialdemokrat han är avvisar Berndt Öhman de flesta av de traditionella motiven för fondsocialism: maktövertagandet, stödet för den solidariska lönepolitiken, näringslivets kapitalbehov. Han säger t.o.m. i en intervju i Örebro-Kuriren i förra veckan, att det socialdemokratiska fondförslaget aldrig kommer att genomföras. Han konstaterar: ”Hamnar socialdemokraterna i regeringsställning blir de tvungna att vara mer realistiska.” Med hänsyn till att socialdemokraterna nu gör allt för att återskapa stämningarna från ATP-striden vill jag också citera en annan socialdemokratisk motståndare till fondsocialismen, förre TCO-direktören Valter Åman, som betydde åtskilligt för tillkomsten av ATP-systemet. I en debattartikel i DN skrev han i förra veckan: ”Förslaget till löntagarfonder kan aldrig mötas av samma levande intresse som ATP på sin tid. Fondbildningen för inte löntagarna närmare det egna företagets hjärtpunkt. Frågan om den ökade gemenskapen mellan ”arbetaren och hans verktyg” är inte problemfri men får inte heller skjutas åt sidan och ersättas med en byråkratiskt styrd låtsasdemokrati för löntagarna.” När fondförespråkarna så småningom fick klart för sig att deras vara inte så lätt lät sig säljas med maktspråk, förde de i stället som motiv fram näringslivets behov av riskkapital. Det kan aldrig tillgodoses på frivillig väg, hette det. Men skattefondssparandets stora framgång visar att med den rätta stimulansen kan även en nästan avsomnad marknad väckas till liv. Efter en trög start mer än femdubblades antalet skattefondskonton under förra året — och expansionen fortsätter. Aktiesparfonderna beräknas i år ge bortåt 2 miljarder kronor. Som regeringen konstaterar i sin finansplan betyder det, att hushållen mer än väl svarar för sin andel av börsföretagens riskkapitalförsörjning. Det är begripligt att aktiesparfondernas popularitet väcker ilska bland fondsocialismens förespråkare. Det är inte bara det att deras kapitalförsörjningsargument spricker. Dessutom kan ett växande antal löntagare antas reagera negativt, om de tvingas upphöra med sitt enskilda frivilliga fondsparande för att i stället avstå löneutrymme till kollektiva tvångsfonder som de inte får någon personlig fördel av. Även om således socialdemokraternas attacker mot skattefondssparandet är begripliga, är deras metoder mindre smakliga. Den senaste veckan har man på olika sätt sökt skrämma fram ett kursfall på aktiemarknaden, och Kjell-Olof Feldt gjorde nyss sitt för att bidra härtill. Det talas om börskrasch, och skattefondssparandet liknas vid ett kedjebrevssystem. Det är riktigt att aktievärdena har stigit under senare tid. Men det har skett från ett onaturligt lågt utgångsläge. Det är snarast ett tecken på tillfrisknande att aktiekurserna nu bättre svarar mot substansvärdena i företagen. Och även om den stora Volvoemissionen kan verka nedpressande till en tid, är den ändå ett vittnesbörd om att marknaden fungerar och att börsen löser sin uppgift som kapitalkälla. Socialdemokraterna ondgör sig i sin ekonomisk-politiska partimotion över skatteförmånerna i fondsparandet. Men där sägs inte ett ord om att fondsocialismen skall baseras på skattefria avsättningar ur företagens vinster och löneutrymme. Talet om att aktiesparfonderna inte ger upphov till något nysparande är missriktat. För det stora sparandeunderskottet i svensk ekonomi svarar staten. Det är där man måste dra ner på utgifterna. Naturligtvis är det bra om även hushållen ökar sitt sparande. Men med bara en omfördelning från andra sparformer till riskvilligt sparande i näringslivet är redan mycket vunnet för att återställa livskraften i vårt näringsliv. Det är beklagligt att socialdemokraterna skapar oro bland aktiespararna genom att attackera skattefondssparandet och utlova dess avskaffande om de återkommer till makten. Men kanske debatten är både nödvändig och nyttig. Den klargör att socialdemokraterna inte vill sprida ägandet av företagen bland de enskilda medborgarna utan i stället koncentrera makten till facket och staten. Vetskapen om detta kan inte undgå att påverka väljarna inför höstens val. Fru talman! Att verkligheten är svår för socialdemokraterna märks även inom skattepolitiken. Den moderata kritiken mot den skatteomläggning som socialdemokraterna vill genomföra tillsammans med centern och folkpartiet har betecknats som osaklig, vettlös och taktiskt betingad. Nu kommer remissinstanserna och säger samma sak som vi. Kommer då riksskatteverket, riksrevisionsverket, LRF och Kooperativa förbundet att utsättas för liknande påhopp? Partierna bakom uppgörelsen bestämde indexuppräkningen i skattesystemet till 5,5 90. När vi moderater betecknade den siffran som orealistiskt låg, beskylldes vi för att hoppas på en snabb inflation. Genom att begränsa indexregleringen till 5,5 96 skulle man tydligen på något magiskt sätt kunna hålla även prisstegringen nere på samma nivå. Men nu visar finansplanen att konsumentprisinidex stiger med 9 76 mellan augusti 1981 och augusti 1982, dvs. den period som skall ligga till grund för indexuppräkningen nästa år. Urholkningen av inflationsskyddet ger därmed en ordentlig skatteskärpning redan första året. Av vissa pressuttalanden att döma finns det nu risk att remisskritiken mot skatteomläggningen leder till nya outredda improvisationer. Den enda rimliga slutsatsen är att man i stället bör genomföra en ordentlig marginalskattesänkning och skjuta övriga frågor till fortsatt utredning. Vad finansieringen beträffar har bl.a. riksbankschefen och SNS konjunkturråd varnat för konsekvenserna av en totalfinansiering genom arbetsgivaravgifter eller proms. Även på den punkten talar ekonomiska sakskäl för den moderata linjen, att i första hand beakta den självfinansierande effekt som en marginalskattesänkning medför, i andra hand minska statens utgifter och i tredje hand om skattehöjningar ändå blir nödvändiga låta dem träffa konsumtionen och inte produktionen. Vi återkommer till skattefrågan här i riksdagen när propositionen läggs fram senare i vår. Men den förestående omläggningen kommer att spela en roll även vid finansutskottets kommande behandling av finansplanen. Den lovsång till skatteuppgörelsen som där stäms upp klingar falskt mot bakgrund av den skarpa remisskritiken. För oss moderater blir det i varje fall inte möjligt att stämma in. Även de föreslagna sparåtgärderna på det kommunala området kan bli besvärliga att hantera. Vi håller med regeringen om att det är nödvändigt att dra in till statskassan den överlikviditet som finns i den kommunala sektorn. Men de metoder som regeringen föreslår ser vi som allvarliga inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. Vad besparingsarbetet beträffar blir det naturligtvis nödvändigt att uppfylla riksdagens beställning på utgiftsminskningar budgetåret 1982/83, omfattande minst 12 miljarder kronor. Det går inte att skylla på en försämrad konjunkturprognos. För det första sade regeringen i det reviderade budgetförslaget i våras att spararbetet måste bedrivas oberoende av konjunkturutvecklingen. Och för det andra motsvarar den konjunkturbild som nu tecknas i finansplanen mycket väl den förutsägelse som då gjordes. Fru talman! I det parlamentariska läge som nu råder är det regeringens sak att söka samla en majoritet i riksdagen bakom en ekonomisk politik som den själv kan godta. Det förefaller osannolikt att enighet skall kunna nås med socialdemokraterna. Vi moderater är inställda på en självständig prövning i finansutskottet. Men jag vill redan nu klargöra, att vi aldrig — inte ens i andra hand — kan tänka oss att rösta för en ekonomisk politik, vars riktighet vi inte själva tror på.

Fru talman! Lars Tobisson är väl kvalificerad för att ingå i Arbetsgivareföreningens propagandakansli. Talet om planhushållning i Östeuropa och krisen i Polen och Sovjetunionen utvecklades precis på rätt sätt, med litet slippriga antydningar om att det kommer att gå så också i Sverige. Men detta gjorde Lars Tobisson utan att med någon enda analys eller något enda faktum bestyrka antydningarna. Varför tala så mycket i Sverige om öÖststaternas planhushållning? Det är ingen, såvitt jag vet, som förordar en sådan typ av ekonomisk politik här. Om det är så, bör Lars Tobisson bevisa vad det är i den svenska politiska debatten, som den förordas av arbetarrörelsen, som motiverar denna beskrivning av planhushållning. Nej, i Sverige skall maktkoncentrationen och ägandet spridas genom skattefondssparande, säger Lars Tobisson. Med den rätta stimulansen skall det gå att få folk att köpa aktier. Jo, jag tackar jag! Det är klart att om staten betalar 65 Jo av aktieköpen, så går det att få fram pengar till aktiemarknaden. Men förklara då, Lars Tobisson, vad de här kollektiva tvångsfonderna innebär för de 4 miljoner skattebetalare som får ställa upp med 2 miljarder kronor om året för att betala detta! Detta är nämligen inte gratis. Staten skall betala 650 kr. per tusenlapp. Skattebetalarna har inte tillfrågats om de vill vara med och satsa sina pengar, så att ett fåtal kan köpa aktier. Tala om tvångsfonder! Här tas från de många och ges till de få! De fonder vi föreslår har åtminstone den motsatta innebörden — vi tar från de få och ger till de många. Det är inte vi som har talat om börskrasch eller kedjebrev. Det har börskommentatorer i borgerliga tidningar gjort, och det är varningssignaler som de på goda grunder har riktat till börsen. Slutligen till frågan om skatterna. Moderaterna går emot avdragsreformen. Man hävdar bl.a. att den inte har något värde alls. Den stopparinte ens nolltaxeringen, säger man. Det är möjligt att den inte stoppar alla nolltaxeringar. Men en sak kan jag tala om för Lars Tobisson: Några nolltaxerande riksdagsmän kommer det inte att finnas efter det att denna reform är genomförd.

Herr talman! Jag skall kort och enkelt tala om för Kjell-Olof Feldt, att det finns ingen nolltaxerande riksdagsman, i alla fall inte någon som jag känner till. Jag har klarat ut det där i många sammanhang, och jag vore tacksam om sådana dumheter som dessa inte togs upp i riksdagens debatt. Jag är inte medlem i Arbetsgivareföreningen. Kjell-Olof Feldt vet väl att jag sedan gammalt är fackligt organiserad och har varit fackligt verksam i många år på löntagarsidan. Det långa anförande som Kjell-Olof Feldt höll var egentligen en lång drapa riktad mot marknadsekonomin. Och det är bra att Kjell-Olof Feldt, som tidigare har ansetts vara ganska förstående för näringslivets behov och för behovet av de effektiva mekanismer som verkar inom marknadsekonomin, nu så klart bekänner färg. Det motiverar väl de paralleller jag drog till förhållanden i socialistiska länder, där vi ser hur det system fungerar som är motsatsen till vad Kjell-Olof Feldt så dramatiskt skildrade och tog avstånd ifrån. Det har nu länge förts en kampanj mot aktiesparfonder — inte minst Kjell-Olof Feldt har stått i spetsen för den. Och det har upprepats flera gånger här i kammaren att skattebortfallet skulle gälla fantastiskt mycket pengar. Det har sagts att 60 eller 65 90 skulle få betalas tvångsvis av alla dem som inte har råd att delta. I själva verket är skattebortfallet ca 30 90 av det sparade beloppet. Men som jag påpekade i mitt tidigare anförande skulle kollektiva tvångsfonder medföra att man förlorade mycket skatt som annars skulle ha flutit in i statskassan, nämligen hela 75 90 av de medel som tillförs fonderna i form av vinstutdelning och arbetsgivaravgifter. Kjell-Olof Feldt sade vidare — och bortsett från själva avslutningen var väl detta det mest häpnadsväckande i hans anförande: Det är inte vi som har talat om börskrasch, kedjebrevssystem och sådant, utan det är kommentatorer i borgerliga tidningar. Jag har här ett urklipp ur Aftonbladet för några dagar sedan. Det är en artikel som t.o.m. är signerad av Kjell-Olof Feldts förre medarbetare, numera chefredaktören Carl Johan Åberg. I rubriken står det: När kommer börskraschen? Artikeln handlar inte om någonting annat än om att det skattesubventionerade sparandet kommer att leda fram till en dramatisk smäll, där många oskyldiga människor förlorar sina pengar. Detta är oansvarigt, Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Jag visste inte att Lars Tobisson svarade för det ställföreträdande lidandet för alla riksdagsmän. Men har man ömma tår, så kan det naturligtvis göra ont även när en så lättviktig person som jag råkar trampa på dem. Jag angrep inte marknadsekonomin, Lars Tobisson. Jag angrep avarterna, det osunda i den utveckling vi har haft, t.ex. att fastighetsmarknaden blomstrar och att miljonärer och fonddirektörer växer upp som svampar ur jorden, medan industrin går tillbaka, minskar sin sysselsättning, drar ner sina investeringar och visar dålig lönsamhet. Jag angrep också maktkoncentrationen. Jag förstår inte Lars Tobissons resonemang. Han vet ju lika väl som jag att man kan ordna till hur många skattesubventionerade fonder som helst, men att faktum kommer att kvarstå: I nio av tio börsbolag räcker det med att fem herrar kommer tillsammans för att de skall ha den fulla och oinskränkta makten över en halv miljon löntagare. Är det demokrati? Tydligen är det i varje fall ett system som man kan kalla för demokrati, som Lars Tobisson gör. Sedan vill jag säga att Lars Tobisson själv får göra upp sina mellanhavanden med Aftonbladet. Det går att skriva till Aftonbladet och tala om att de är oansvariga där. Från partiets sida har vi inte gjort några som helst uttalanden av den typ som Lars Tobisson har hittat i Aftonbladet. Jag brukar inte använda Svenska Dagbladet för att slå mina kolleger i kammaren i huvudet med — jag håller mig för god för att använda den sortens metoder. I Dagens Nyheter för i dag har Lars Tobisson skrivit en hyllningsartikel till president Reagan och premiärminister Thatcher. Det ljusnar för Storbritannien och USA, där finns framtiden, heter det. Där sopar man undan, så att det blir rent kring marknadsekonomin. Lars Tobisson skriver själv att felet med Sverige är att vi har arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och industripolitik. Bort med allt detta, så att individen verkligen får kämpa ensam! Då kommer det att fungera bra. Då fungerar arbetsmarknaden. Då kommer folk att springa efter de jobb som finns. Men det går tio människor på varje ledigt jobb i Sverige i dag, Lars Tobisson. De får springa av bara den och försöka att hinna först. Meni det resonemang man för ligger någonting som är ganska enkelt — och här tycker jag att den svenska högern faktiskt är att lita på: När helst privilegier och maktställning ens ifrågasätts — det är alltså inte fråga om att hota detta, utan det gäller bara att man vill diskutera det — då kräver etablissemanget tystnad. Ni får inte ens föra den debatten, säger Arbetsgivareföreningen och moderaterna. Ni får inte diskutera löntagarfonder, för det tål vi inte. Då går vi omkull. — Tala om ansvarslöshet, Lars Tobisson! Och alla dessa företagare som säger: Om socialdemokraterna har fräckheten att ens diskutera löntagarfonder, då flyttar vi utomlands, då lägger vi ner företagen, då sparkar vi våra anställda. Det är den svenska kapitalismen, när den bedriver politisk verksamhet. Och den har goda hantlangare i sådana som Lars Tobisson.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt avslutade med att säga att vi moderater är så stingsliga och hävdar att socialdemokrater inte får tala om löntagarfonder. Det får ni gärna; jag tror att det är bra att ni gör det — det är bra inför den 19 september 1982. Men det är inte bra för svenskt näringsliv. Jag är övertygad om att många av dem som går arbetslösa gör det därför att näringslivet inte vågat satsa med hänsyn till hotet om att bli socialiserat via kollektiva tvångsfonder. Ett annat argument har seglat omkring här i dag. Det fanns i den där artikeln om börskraschen i Aftonbladet — det är ingen borgerlig tidning, och Carl Johan Åberg är ingen börskommentator i vanlig mening, som Kjell-Olof Feldt drog till med förut. Det sägs att kurserna skulle vara uppblåsta på ett onaturligt sätt. Nej, inte mer än att de i dag svarar mot i genomsnitt ca 60 96 av aktiernas substansvärde, och det motsvarar läget i slutet av 1960-talet. Problemet är att om kurserna är så låga i förhållande till sitt substansvärde som de varit tidigare, så blir det billigare att köpa upp befintliga företag än att göra nyinvesteringar. Det är denna Q-faktor som Tobin, den senaste profeten bland socialdemokrater som kritiserar den amerikanska ekonomin, har pekat på. Det är en av orsakerna till den finansiella placeringsaktivitet Nr 70 under senare år som Kjell-Olof Feldt fördömde. Onsdagen den Det är riktigt att likviditeten är hög i näringslivet. Ändå är soliditeten 3 februari 1982 farligt låg— det är ett stort problem. Vi är överens om — det är en av de få saker Kjell-Olof Feldt och jag är överens om -— att vi behöver öka riskkapitalet i Allmänpolitisk näringslivet. Men det är, som jag sade förut, inte företagen som brister i debatt sparande, utan det är staten. Det är också det stora budgetunderskottet som ligger bakom den stora likviditeten hos företagen. Statens stora upplånings behov driver upp räntan och därmed inflationen. I den situationen blir finansiella placeringar mer lönande än investeringar i byggnader och maskiner. Kan vi nedbringa budgetunderskottet — det arbetar vi moderater för, men där har vi ingen hjälp av socialdemokraterna, trots mycket ordande — minskar statens upplåningsbehov. Då dämpas inflationen, och räntan kan sänkas. Därmed går också företagens investeringskalkyler ihop. De beslutar sig för att bygga ut sin verksamhet. Det skapar verkliga jobb, inte konstlade sådana, som man så ofta inrättat på senare tid inom den offentliga sektorn. Det är det som gör, om vi jämför med utlandet, att England och USA kan gå mot en bättre framtid än vad man gör i Frankrike, som på senare tid gått den väg som Kjell-Olof Feldt förordar för Sverige.

Herr talman! På grund av den något märkvärdiga talarordningen har vi startat remissdebatten med en diskussion mellan de alternativbudgetar som vi sedan inte kommer att tillämpa, nämligen vänsteroppositionens och högeroppositionens. Går vi tillbaka till riksdagens beslut i höstas i ekonomiska frågor, kan vi konstatera att regeringens förslag i allt väsentligt bifölls av riksdagen. Men det kanske ändå har varit bra att den här debatten fått detta förlopp eftersom det visat på att det är väldigt delade meningar om hur man bör beskriva den svenska ekonomin och om de åtgärder som skulle erfordras enligt de olika oppositionspartiernas uppfattning. Vänstern tror på ytterligare regleringar och fortsatt ökad tillväxt av den offentliga sektorn samt kollektiva löntagarfonder. Det skulle vara lösningen för svensk ekonomi. Högern tror på ett stort och fritt utrymme för kapitalstarka intressen och en snabbare minskning av subventioner. Det är lösningar som enligt högern skulle användas i framtiden. Men jag tror att man som hittills bör tillämpa den balanserade avvägningen mellan stimulansåtgärder och sparande som präglat regeringspartiernas politik. När man lyssnat till de inledande debatterna har man kunnat konstatera hur lätt det är att lösa alla problem, speciellt de som sammanhänger med vår samhällsekonomi, när man företräder oppositionen och därför inte riskerar att se förslagen helt genomförda. Båda partierna gör det enkelt för sig, socialdemokraterna genom att försöka ta politiska poäng med att föreslå ökade kostnader för staten, t.ex. för pensioner och boende, och moderaterna gör det lätt när de utan hänsyn till konsekvenserna föreslår ytterligare besparingar. Neddragningar av olika samhälleliga kostnader måste ändå ske i sådan takt att hushållen klarar av förändringarna. Trots detta kan man säga att det finns en bred enighet om att vi inte endast kan spara oss igenom de ekonomiska problemen. Men det är helt klart att vi också måste spara för att få resurser över till att producera oss förbi dessa. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi i enlighet med regeringens olika förslag i allt sparnit fullföljer den offensiv för produktivitet och utveckling som i så hög grad kom att prägla förra årets politik. Jag skall nämna några konkreta exempel i det avseendet. Genom regeringens resoluta handlande i fjol höst företogs en devalvering av den svenska valutan. Den möjliggjordes bl.a. genom prisstopp, sänkt moms och sparåtgärder. Marginalskattesänkningar — som regeringspartierna träffat principöverenskommelse om med socialdemokraterna — ger den enskilde möjlighet dels att behålla mer av sin inkomst, dels att veta exakt hur mycket nettot blir av en ytterligare arbetsinsats. Genom den reformen läggs en stabil grund för ökade insatser och för framtida avtalsrörelser, väl anpassade till det faktiska ekonomiska utrymmet. Till ftamtidsområdena och offensiven hör också i hög grad energipolitiken. Det är få områden där så mycket har hänt som här. Vi har i en motion från centerns sida pekat på hur den faktiska utvecklingen dramatiskt och positivt kommit att avvika från vad riksdagsmajoriteten angav som en mycket hög målsättning i mitten av 1970-talet. Här finns i den alternativa energitekniken ett stort nytt marknadsområde, där människors initiativkraft och utvecklingsförmåga kan komma väl till pass. Trots att mycket har hänt är vi fortfarande i begynnelsen av omstruktureringen, bort från oljeberoendet och mot en avveckling av kärnkraften. Detta behöver ständigt upprepas, eftersom det är ett arbete som är utsträckt över mycket lång tid. Vi anförde i vår motion att alla ansträngningar måste göras för att nå en säker hantering och förvaring av kärnkraftsavfallet. Inte minst kopplingen till kärnvapenproduktion bör göra det möjligt med en total politisk enighet om att seriöst pröva alla metoder inför det beslut som måste fattas. Denna seriösa prövning — även av andra metoder än dem som angetts i ansökningen om tillstånd enligt villkorslagen — ansåg regeringen mycket viktig i proposition 90, som riksdagen behandlade våren 1981. Med anledning av den debatt som pågått vill jag understryka att vi i utskottsarbetet kommer att arbeta för ett riksdagsbeslut som i enlighet med motionens yrkanden kräver de utredningar, den forskning och de förslag till ändringar i lagstiftning som erfordras för att man skall nå målet: säkra hanteringsoch förvaringsmetoder som utesluter möjligheten att kärnkraftsavfall upparbetas för kärnvapenproduktion. Vi har i vårt land byggt upp ett på många områden komplicerat samhälle. Det har motiverats av att vi har velat uppnå rättvisa mellan medborgare och av en ambition att höja standarden på olika områden. Detaljregleringar kan, utöver att ha den här funktionen, naturligtvis också hindra kreativitet och initiativförmåga. Regleringar kan ibland ha egenheten att de överlever sig själva även när de inte längre behövs. Administration av onödiga regleringar kostar också pengar. Glädjen i centrala instanser över allt som kan rymmas i en dator ger inte utrymme för insikten att det ytterst måste till människor för att skaffa fram uppgifterna till datorn. När vi nu har ett starkt behov av att hushålla och att använda varje krona effektivt har man verkligen anledning att se över och ta bort detaljregleringar på många områden. Lika angeläget är det att decentralisera inom den statliga administrationen genom att kommuner och länsorgan övertar beslutanderätt och därmed arbetsuppgifter och ansvar. Det är också mycket viktigt att vi i det här besparingsarbetet ser till att åtgärderna inte går ut över service för de människor som är längst ute i samhället, utan att man inriktar sig på att skära bort av de centrala kostnaderna. Arbetet med att få ned budgetunderskottet måste föras vidare i olika former och med ansvar för de svagaste i samhället. Jag tror för min del att det är möjligt att i flera avseenden komma vidare redan i kompletteringspropositionen. Jag tänker då t.ex. på den tidigareläggning av momsinbetalningar på importen som bör vara fullt möjliga att genomföra. Jag tycker det är bra att socialdemokraterna på denna punkt för samma resonemang som regeringspartierna. Det bör också vara möjligt att lyfta bort delar av — men helst hela — den statliga utlåningsverksamheten från budgeten. Det är ju otympligt att staten skall låna tiotals miljarder kronor på kapitalmarknaden för att i sin tur sedan låna ut pengarna. Om detta i stället sköttes av kapitalmarknaden skulle budgetunderskottet kunna minska i motsvarande grad. Därmed skulle också det anslag som räknats upp för statsskuldräntor kunna sänkas. Men varken sparprogram eller budgettekniska dispositioner kan bringa statens budget i fullständig balans. För detta fordras att vi får bättre fart på den produktion vi alla skall leva av. Den offensiva politiken kommer här att fortsätta trots det besvärliga ekonomiska läget. Nu i vår är det tre propositioner som jag tycker är särskilt viktiga när det gäller att få fart på nyföretagandet, att ta till vara naturresurserna och att öka arbetsvilja och uppfinningsrikedom. För det första kommer regeringen att presentera ett nytt paket av åtgärder för småföretagsverksamheten. Genom den proposition som lämnades 1977 fick äntligen småföretagarna det erkännande deras stora insatser i vårt samhälle motiverar. Den nya profil som då markerades kommer nu att följas upp med nya åtgärder. Det måste bli större möjligheter att i vårt samhälle — genom nyföretagandet — bidra till produktion och sysselsättning. Det gäller fortfarande, trots att mycket gjorts, frågor om skattereglerna, företagsformen, service till småföretagarna, anpassning av lagstiftningen till småföretagens situation och de mindre företagens utrymme på kreditmarknaden och tillgång till riskvilligt kapital. För det andra är det den regionalpolitiska propositionen. Om vi inte skall få flaskhalsar i produktionen och om det skall bli möjligt att ta till vara alla bygders och regioners resurser och förutsättningar måste regionalpolitiken byggas ut. Centerns inriktning är att genom såväl generella metoder som metoder riktade till förmån för områden med särskilt svåra eller akuta problem skapa likvärdiga förutsättningar för arbete, service och en god miljö över hela landet. I fråga om såväl regionalpolitiken som småföretagsåtgärderna är det angeläget att understryka den roll som jordoch skogsbruk har för sysselsättningen i glesbygdsområden. Detta måste vi ta till vara i jordoch skogsbrukspolitiken men också i det regionalpolitiska stödet. Arbetsmarknadsinsatser bör också kunna användas på detta område, eftersom man här kan skapa långsiktiga arbetsmöjligheter. För det tredje kommer regeringen att presentera den proposition som ger den största marginalskattesänkningen någonsin i vårt land. Riktlinjerna för detta drogs upp för exakt ett år sedan av den dåvarande trepartiregeringen. Av uppläggningen då framgick klart att det var fråga om en skatteomläggning vars syfte var att kraftigt få ned marginalskatterna. Motivet var att öka intresse och arbetsvilja. Reformen kommer nu att fullföljas. Från centerns sida kan vi inte se någon anledning att vika från den principiella uppläggning av skattereformen som skatteuppgörelsen innebär. Remissutfallet ger oss inte någon sådan anledning. Den skrämselpropaganda i form av räkneexempel som moderaterna och vissa näringslivsorganisationer ägnar sig åt utgår inte från realistiska förutsättningar. Ingen kan t.ex. överblicka kostnaderna för det svenska folkhushållet av en lönerörelse utan de förutsättningar som uppgörelsen ger. Varje insiktsfull person inser ändå att det skulle bli mycket svårt att nå fram till ett rimligt löneavtal utan den politiskt breda uppslutningen bakom en rejäl marginalskattesänkning. Herr talman! Trots de ekonomiska bekymmer som vi har i vårt land tycker jag att vi har anledning att hysa optimism. Den optimismen grundas på ett studium av den faktiska utvecklingen. Inflationen dämpas. Handelsbalansen beräknas ge överskott, och underskottet i bytesbalansen minskas. Det finns också goda möjligheter att budgetunderskottet för 1982 82. De åtgärder regeringen vidtagit och vidtar skapar denna positiva ändring i svensk ekonomi och bör alltså ge anledning till förtroende för regeringens åtgärder. Svenskt näringsliv måste ta till vara varje möjlighet till produktiva och framtidsinriktade investeringar. Om den politiska ledningen i landet — mittenregeringen — och näringslivet på detta sätt kan samverka för att lösa problemen, så har de bästa förutsättningarna skapats för att inom marknadsekonomins ram utveckla det svenska samhället. Vaktslåendet om en fungerande marknadsekonomi med enskilt näringsliv, kooperativt näringsliv och statliga företag är motivet för vårt nej till kollektiva löntagarfonder. Antalet människor som är sysselsatta har ökat starkt i Sverige under 1970-talet. Trots att vi har en hög grad av yrkesverksamhet har vi alltså lyckats hålla arbetslösheten lägre än vad som förekommer i andra industriländer. Men arbetslösheten är självfallet ändock ett problem. En rad åtgärder har vidtagits, ytterligare åtgärder övervägs. Långsiktiga effekter av ekonomiska beslut under 1981 bör också ge utdelning senare under 1982. För att få det rätta resultatet av direkta arbetsmarknadsinsatser och generella stimulanser till näringslivet är det viktigt att vi alla — som enskilda, som anställda eller som företagare — samlar våra krafter i ett konstruktivt samarbete och tar till vara de möjligheter som mittenregeringens ekonomiska politik har skapat. Vi tror inte att det är någon lösning att springa vare sig till höger eller till vänster, utan att det gäller att hålla sig till mitten och den politik som mittenpartierna har fört. Det är visserligen riktigt, som Lars Tobisson sade i sitt inlägg, att den nuvarande parlamentariska situationen innebär att en regering självfallet söker samarbete. Det har regeringen på olika sätt deklarerat sitt intresse av. Men jag blev litet betänksam, när Lars Tobisson — efter att ha talat om hur man från moderat håll allvarligt skulle pröva sådana möjligheter — avslutade sitt inlägg med att säga: Aldrig, inte ens i andra hand, röstar vi för en politik som vi inte tror på. Detta är kanske en blockering av möjligheterna till samarbete.

Herr talman! För folkpartiet är arbetet på att få ekonomisk balans och att hindra en ännu värre ekonomisk nedgång en nödvändighet. Vi vet nämligen att i en fördjupad ekonomisk kris skulle de liberala värden vi ytterst företräder komma i kläm. Vi liberaler vet, inte minst av historisk erfarenhet, att det är i ekonomiska krisperioder som individens människovärde riskerar att ställas på undantag och individens grupptillhörighet i stället blir det viktiga. I ett sådant kärvt klimat frodas ett klasskampstänkande och en intressegruppspolitik som strider mot det centrala för liberalismen, nämligen hänsynstagandet till den enskilda människan oberoende av vilken eller vilka grupper denna människa tillhör. Då det kärvar till i ekonomin är det alltid en stor risk att det sociala ansvaret kommer på undantag. Det blir svårare att få fram resurser för naturvård och miljövård. Frestelserna ökar att offra oersättliga miljövärden för att lindra tillfälliga ekonomiska svårigheter. Men vad värre är, riskerna ökar också för att toleransen och vidsyntheten kommer på undantag. Redan de begränsade ekonomiska svårigheter vi hittills haft har gett oss illavarslande tecken på hur lätt det är att värden som respekt för individen och tolerans mot avvikande kommer i gungning, när människor inte längre kan ta för sig av en ständigt växande kaka. Därför måste vi med kraft i debatt och i handling företräda dessa värden. Det är nu det är viktigt att hävda individens oberoende gentemot de stora organisationerna. Det är nu det är viktigt att säga ifrån mot dem som försöker fly undan lösningar på samhällsproblemen genom att vältra skulden på invandrarna. Det är nu det är viktigt att slå vakt om våra moraliska åtaganden mot u-länderna. Det är nu det är viktigt att försvara jämställdheten mellan könen. Det är nu det är viktigt att stå upp mot dem som försöker öka sitt eget inflytande genom att ställa villaägare mot hyresgäster, arbetare mot tjänstemän och löntagare mot företagare, allt för att skärpa motsättningarna, då det i stället behövs en större samförståndsanda. På socialdemokratiskt håll försöker man ofta skapa intryck av att dagens besvärliga ekonomiska situation i vårt land nästan enbart beror på att regeringen har fört en felaktig ekonomisk politik. Allt vad som föreslås av regeringen är fel, om man får tro socialdemokraterna. Höjs momsen är det fel. Sänks momsen är det fel det också. Vore det så enkelt att dagens besvärliga ekonomiska läge huvudsakligen är ett resultat av den svenska regeringspolitiken, så skulle situationen i andra, socialdemokratiskt styrda länder vara en helt annan än i Sverige. Men så är det ju inte. Dessa länder har en ekonomisk situation som liknar vår, och socialdemokrater för där i regeringsställning en besparingspolitik som liknar vår. Jag tror att om socialdemokraterna i vårt land suttit i regeringsställning, så skulle de ha fört ungefär samma politik som sina socialdemokratiska partivänner i andra länder, dvs. en politik för att stärka konkurrenskraften och för att hålla tillbaka offentliga utgifter och privat konsumtion. I opposition däremot har socialdemokraterna i stället bedrivit en löftesoch missnöjespolitik på det ekonomiska området. Det är bra både för socialdemokratin och för den politiska debatten i stort att den här kritiken nu har framförts även i den interna socialdemokratiska debatten. Jag vill också för rättvisans skull ge socialdemokraterna det erkännandet att man på ett par områden har medverkat till ett bättre samförstånd. Jag tänker på skattepolitiken och energipolitiken. Moderata samlingspartiet å sin sida har aldrig förnekat behovet av sparande som sådant — tvärtom försöker moderaterna ständigt framstå som mer sparvilliga än andra. Men samtidigt som man på moderat håll talar om besparingar förespeglar man medborgarna skattesänkningar och andra ekonomiska fördelar som är orealistiska. I ökande grad förefaller moderata samlingspartiet ha byggt upp sin politiska strategi på att utnyttja spänningar mellan olika intressegrupper. Det har man gjort framför allt genom att sprida vanföreställningar om skatteförslagets innebörd. Ola Ullsten har visat detta tidigare under debatten i dag. Men för att nyansera bilden vill jag också säga att vi inte får glömma bort att folkpartiet och moderaterna båda bekämpar en socialisering av näringslivet, som skulle undergräva vår marknadsekonomi. Det är viktigt att de politiska partierna hos sina egna väljare ökar förståelsen för nödvändiga samhällsekonomiska saneringsåtgärder. Man måste dessutom öka förståelsen för att dessa åtgärder skall bäras också av de egna väljarna. Det farligaste av allt är om partierna uppträder på ett sådant sätt att var och en försvarar sin grupp och försöker skjuta över bördorna på de andra grupperna. Då flyttas intressemotsättningarna från organisationsväsendet in i partipolitiken, och det politiska systemet klarar inte av att lösa de samhällsekonomiska problemen. Det finns bara en väg att gå om det här landet skall sluta leva över sina tillgångar. Det är att motsättningarna mellan olika intressegrupper tonas ned, att alla efter förmåga ger sitt bidrag till saneringspolitiken och att var och en på sitt håll förankrar behovet av besparingsåtgärder, i stället för att försöka skjuta över bördan på de andra. Kärnan i missnöjespolitiken är att det är andra som skall arbeta, och andra som skall spara oss ur krisen. Den intressegruppspolitiken är främmande för folkpartiet. Det finns risk att de svaga, som inte har några starka organisationer, kommer i kläm när ekonomin kärvar. Varje väletablerat intresse har organisationer. Men kom ihåg att det inte finns någon mäktig organisation för småspararna, som försvarar dem mot inflationen. Starka organisationer företräder dem som har arbete. Men vem företräder dem som blir utan arbete om konkurrenskraften undergrävs? De som varit länge i vårt land är välrepresenterade. Men vem företräder tonåriga invandrare i andra generationen, drabbade av de fördomar som får näring från de ekonomiska svårigheterna? Protektionisterna har organisationer. I en del av dem finns det direktörer, i andra finns det ombudsmän. Men vem talar för de svenskar som skulle drabbas av utländska motåtgärder mot svensk protektionism? Och vem talar för de medmänniskor i nära eller fjärran länder, till vilka protektionisterna vill skyffla i väg bördan av Sveriges svårigheter? Vi får aldrig glömma att det är vi politiker som har ansvaret för att de som saknar starka organisationer inte glöms bort i ekonomiskt bistra tider. Herr talman! Det är viktigt med samförstånd i svensk politik, men det är också viktigt att varje parti ger klara besked om sin politik. Folkpartiet ger sådana klara besked. Vi säger nej till kollektiva löntagarfonder, men ja till den skattereform som kombinerar radikala marginalskattesänkningar med måttliga avdragsbegränsningar. Vi vill slå vakt om biståndet till dem som har det så mycket svårare än vi, och vi vet att frihandel är bra både för människor i vårt eget land och för människor i andra länder. Vi kommer att fortsätta att kräva åtgärder för att öka jämställdheten. Kvinnor och män skall ha frihet att själva välja. Vi kommer också att hävda demokratioch frihetsfrågorna. Det behövs mer av lokal självstyrelse i kommuner och kommundelar. Vi säger nej till den orättfärdiga kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Det är viktigt att fortsätta kampen mot byråkratiskt krångel. Allt detta kan rubriceras som viktiga frihetsfrågor. Vi betonar också att det är värdefullt med frivilliga insatser inom t.ex. vården och skolan. Vi skall inte motarbeta utan uppmuntra idealitet och frivilliga insatser. Låt mig till sist, herr talman, påminna om att det i år är 80 år sedan Frisinnade landsföreningen, folkpartiets föregångare, bildades. Ända sedan dess har liberalernas politiska insatser haft stor betydelse för utvecklingen i vårt land. Karl Staaff kämpade för allmän och lika rösträtt och genomdrev folkpensionen. Nils Edén etablerade parlamentarismen. Bertil Ohlins socialliberala inriktning blev, och är fortfarande, grunden för folkpartiets ekonomiska politik. Vi som arbetar inom folkpartiet — här vill jag återknyta till vad jag började med att säga — har av vår historia lärt oss att det i åtstramningstider är viktigare än någonsin att slå vakt om liberala värden som maktspridning, tolerans mot oliktänkande, jämställdhet mellan könen och solidaritet med eftersatta grupper i Sverige och i andra länder. Det är svårare att hävda liberala värden i åtstramningstider, men just därför desto angelägnare.

Herr talman! När man hör den föregående talaren från folkpartiet uttala sin önskan att alla människor skall vara sams och alla intressemotsättningar städas ut och säga att det egentligen inte finns några intressemotsättningar, då blir man förvånad. Anser folkpartiet att det bara är konstlade motsättningar, att det bara är ett spel för galleriet, det som i dag utspelas på många av våra industriorter, där vanliga arbetare i industrin ställs på bar backe samtidigt som man på aktiebörsen sätter världsrekord i vinstökningar? Anser inte folkpartiet att det finns några motsatta intressen när det gäller den fortsatta ekonomiska utvecklingen? De borgerliga regeringarna — med eller utan moderater — har stått handfallna inför den ekonomiska kris som drabbat vårt land. De s.k. marknadskrafterna, som de borgerliga ofta sätter så stort hopp till, har inte på något vis kunnat lösa problemen, eftersom det är just dessa krafter som är upphovet till de ekonomiska problem vi i dag lever med. Det går inte att blunda för detta faktum. Det här har ställt de borgerliga i en litet pinsam situation. Den kapitalistiska ekonomin går på kryckor, och regeringen har — trots olika försök med lättnader för aktieägare och drastiska ekonomiska ingrepp mot vanligt folk —-inte kunnat få till stånd någon ändring. Regeringen har på något sätt tvingats upp på åskådarplats. Inne på plan spelar finanshajarna sitt eget spel med sina egna regler, och regeringen kan inget göra. Det finns i dag tendenser till att man lämnar industriinvesteringarna bakom sig och investerar mera i fastigheter och annan spekulativ verksamhet —-investeringar som inte ger några jobb och som inte kan lösa krisen utan bara skapar snabba klipp för dem som investerar smartast; så länge nu det varar. Till sist kommer ju i stort sett alla människor att förlora på det här spelet. Regeringen har för sin del ställt upp för en politik som med litet olika styrka förts i en rad länder med likartade problem. Man har utsett två huvudskyldiga för krisen: de arbetande, deras fackliga organisationer och deras rättmätiga krav, och den offentliga sektorn, vars tillväxt påstås ha tagit resurser från industrin, som annars skulle ha vuxit på ett bättre sätt. Regeringen har också en mycket stark tro på att man skall kunna exportera sig ur krisen, trots att våra vanligaste handelspartner brottas med samma sorts problem och har lagt upp samma exportstrategi, samma åtstramnings strategi, för att komma loss ur samma sorts kris. Vad är det som får regeringen att tro att just vårt land skulle gå segrande ur denna internationella exporttävlan? Och vad är det som får regeringen att tro att åtstramningar på den offentliga sidan skall ge ökade resurser för industrisektorn? En fråga som måste resas i det här sammanhanget är också om det är möjligt att gå hur långt som helst med en tillväxt av exporten. Skulle inte en sådan, alltför stark, exportutveckling betyda att vi hamnade i ett ännu större utlandsberoende än vad vi har i dag och finge det ännu svårare att ta oss ur liknande kriser? I det läge som uppstått förvärrar nu den borgerliga regeringens politik problemen. Arbetslösheten ökar. Åtstramningarna slår mot de resultat som regeringen säger sig vilja uppnå. Den svångremspolitik som ordineras blir ett slags strypsnara för ekonomin. Det budgetunderskott som nu får tjäna som motiv för åtstramningarna är ju i stort sett ett resultat av tidigare åtstramningar. På det sättet kommer det att fortsätta att gå runt runt i den ekonomiska politiken, om ingenting ändras. Även om det naturligtvis — det vill jag understryka — är allvarligt med stora budgetunderskott, får det offentliga saldot inte förvandlas till ett mål i sig, som man diskuterar med uteslutande av hur det kan användas eller vilken verkan det har på ekonomin. Det offentliga saldot — investeringar, utgifter och inkomster på den offentliga sektorn — måste, tillsammans med andra åtgärder, ses som ett medel för att vi skall ta oss ur den ekonomiska krisen och nå ett fullt utnyttjande av arbetskraft, maskiner och andra tillgångar som finns i vårt land. Dessutom är det ju så, att en stor del av den offentliga sektorns utgifter — vid sidan av utgifterna för social välfärd och trygghet — är sådana utgifter som framtvingas av den kapitalistiska produktionen och som är en nödvändig förutsättning för att industriell verksamhet över huvud taget skall kunna existera. Som exempel kan nämnas att just nu skulle rejält ökade insatser för en förbättrad kollektivtrafik och en förbättrad och säker godstransport över SJ vara kostnader på den offentliga sidan som skulle gynna samhällsekonomin, samtidigt som de skapade nya jobb. På samma sätt är det, om man satsar på alternativa energislag eller annan arbetsskapande verksamhet som kan påverka vårt stora importbehov i positiv riktning. Det vore också en offensiv och bra satsning. Det är alltså fel att mekaniskt ställa den offentliga sektorn och den industriella i motsättning till varandra. Och det är inte automatiskt så, att minskade utgifter för staten betyder bättre statsfinanser. Det kan faktiskt i vissa lägen vara tvärtom, så att man får se utgifterna som offensiva investeringar. Särskilt gäller det när många nedskärningar och åtstramningar kan resultera i direkt arbetslöshet. Då får ju den offentliga budgeten finansiera arbetslöshet i stället för samhällsnyttig produktion, och det kan vi inte gå med på. Den starka tilltron till exporttillväxten vill jag också säga några ord om. Exporttillväxt, som i vissa lägen kan vara önskvärd och nödvändig, kan ju inte ske, om det inte finns en stark hemmamarknad. Om hemmamarknaden pressas tillbaka — och det gör den med den politik som regeringen i dag för — leder det till svag efterfrågan, kortare serier, lågt utnyttjande av maskiner och verktyg. Detta betyder att den basproduktion för hemmamarknaden som exporten skall bygga på blir dyrare, och man får sämre möjligheter att konkurrera på exportmarknaderna. Trots att man talar om exportökning som väldigt viktig, får alltså åtstramningarna inom landet effekter som gör det svårt att klara en exportökning. Jag arbetade en gång i tiden tillsammans med en företagsledare, som sade att man skulle se exporten såsom ringarna på vattnet, när man har kastat i en sten. Det stora plumset efter stenen var hemmamarknaden och den inhemska utvecklingen. Jag tror att denna vardagsnära uppfattning om hemmamarknadens betydelse för exporten vore till stor nytta, om den förankrades hos regeringen och fick betydelse för den ekonomiska politikens utformning. Kapacitetsutnyttjandet har minskat. Undersökningar visar att man 1980 använde 83 70 av industrins kapacitet, medan man ett år senare använde bara 81 20 av produktionsresurserna. Hade åtstramningarna varit ännu hårdare, hade förmodligen kapaciteten inom industrin utnyttjats ännu sämre. Vidare har skatteunderlaget minskat genom åtstramningarna, vilket skapar arbetslöshet och därmed mindre inkomster över skatten. Detta erkänner regeringen i sin finansplan, som innehåller formuleringar härom. Det är faktiskt första gången jag ser att man försöker förklara hur det kan komma sig att åtstramningarna skapar en sämre ekonomi. En sammanfattning av regeringspolitiken kan göras på ungefär följande sätt: Åtstramningarna fortsätter, trots att de inte har några positiva effekter på ekonomin i det konjunkturläge som nu råder. Tvärtom ökar problemen, samtidigt som budgetunderskottet växer. Industriinvesteringarna minskar. De spekulativa investeringarna ökar. Stockholmsbörsen slår världsrekord i värdestegring på aktier, samtidigt som allt fler blir arbetslösa och situationen för ungdomen blir allt värre. Krisen ser ut att förlängas och fördjupas. Detta är några rader som väl sammanfattar många år av borgerlig politik. Vi från vänsterpartiet kommunisterna ser nu tre huvuduppgifter i den ekonomiska politiken: för det första måste arbetslösheten minskas rejält och snabbt, för det andra måste vanligt folks levnadsstandard försvaras och för det tredje måste vi värna om de sociala rättigheter som nu hotas. För att klara dessa uppgifter behövs i dagens läge en mer expansiv politik. Man måste alltså handla tvärtemot regeringens politik. Det lappkast i politiken som vi förordar måste ske efter noggranna överväganden, så att man satsar rätt. Vi har ju fortfarande, även om vi inleder en ny och mer expansiv politik, att göra med en kapitalistisk ekonomi, som är inne i en av sina djupaste kriser. Någon rejäl konjunkturuppgång är inte att vänta hos de länder som vi vanligtvis handlar med och som vanligtvis brukar hjälpa till att dra vår ekonomi ur krisen. Det duger inte med allmänna expansiva investeringar, utan det behövs nu direkt arbetsskapande program och investeringar. Det är satsningar som kommer att öka den ekonomiska aktiviteten, sysselsättningen och utnyttjandet av industriell kapacitet, vilket i sin tur gör det lättare att bära dagens underskott i budgeten. Jag tror att vi nog får leva med budgetunderskott under en ganska lång tid framöver. Vi vill ha satsningar som ger något tillbaka i form av ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet, samtidigt som viktiga behov i samhället kan fyllas. Vi har förslag om utgiftsökningar för dessa ändamål, men vi har också förslag om inkomstförstärkningar som är av helt annan karaktär än de som regeringen föreslår. Vi tycker att man kan minska försvarskostnaderna, vilket kan ske utan allvarliga effekter på sysselsättningen. Vi föreslår att man skall införa en särskild arbetsgivaravgift för större företag, pengar som skall öronmärkas för att skapa sysselsättning åt arbetslösa, främst ungdomar. Vi vill ha krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Där kan man dra in mycket pengar. Vi vill dra in de övervinster som finns i vattenkraften. Vi vill ha engångsskatt på stora förmögenheter. Vi vill införa omsättningsskatt på aktiehandeln, som ju blomstrar i Sverige. Där finns mycket pengar att hämta. Vi vill slopa aktiefondsoch skattefondsparande, m.m. Allt detta ger inkomstförstärkningar i budgeten. Alla dessa budgetförstärkningar är av helt annan karaktär än de som regeringen föreslår. Detta är socialt och ekonomiskt rättfärdiga inkomstförstärkningar eller besparingar, som kan lägga grunden för en socialt rättfärdig ekonomisk politik. Nästa fråga, som man har rätt att ställa när vi har pläderat för dessa inkomstförstärkningar, är då: Hur skall man kunna vända den felaktiga politiken på rätt köl och inleda en marsch ut ur krisen? Som första punkt anser vi att man på ett planerat sätt måste få till stånd 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten under en treårsperiod. De arbetena bör ligga inom den offentliga sektorn. Till en del kommer de att betyda att det blir beställningar inom den privata industrin, det s.k. näringslivet. Programmet innehåller ökat bostadsbyggande och ombyggnader av fler lägenheter, en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen, förbättring av kollektivtrafiken och snabbare utveckling av förnyelsebara energislag. Som andra viktig punkt i programmet — jag kan inte nämna alla — finns införande av en allmän ungdomsgaranti. Sedan alla andra ansträngningar har gjorts att skaffa jobb till de arbetslösa, bör alla större företag åläggas att inrätta en särskild ungdomsplats för varje 50-tal anställda. Det skall vara jobb som godkänns av de lokala facken, och det skall vara avtalsenlig lönesättning. Staten betalar halva kostnaden inom det privata näringslivet och hela kostnaden inom den offentliga sektorn. Vi kommer att plocka ut en arbetsgivaravgift av de större företagen som gör att vad som ser ut att vara en subvention ändå inte blir det, utan att näringslivet får betala kostnaden för arbetstillfällena. Ett program av den här typen är absolut nödvändigt för att snabbt lösa upp den katastrofala ungdomsarbetslösheten. Insatserna på området kan knappast värderas i pengar, det vet alla som sitter här i kammaren. Vi går mot en katastrof, om vi inte kan lösa upp ungdomsarbetslösheten och skapa samhällsnyttiga jobb. För att fortsätta något — jag ser att den uppgivna tiden för mitt anförande snart är ute — måste jag säga att vi har program för en rad nya arbetstillfällen inom industrisektorn; detta kommer att utvecklas senare i dag i anföranden av partikamrater. Vi vill naturligtvis också att AMS skall få vad man begär för att i en besvärlig situation kunna skapa de utbildningar och de beredskapsjobb som är nödvändiga. För att finansiera programmet vill vi inrätta samhällsfonder. Det är fonder som tar pengar från produktionsbeskattning och från bolagsvinster. Vi räknar med att man kan dra in ungefär 5 miljarder under innevarande budgetår. Fonden skall arrangeras på central nivå, regional nivå och på en lokal nivå där facket har direkt bestämmande över dess användning. Pengarna skall satsas i hotade branscher, i hotade jobb eller i viktiga investeringar som räddar produktion, effektiviserar produktion, räddar sysselsättning osv. Det här är en väg ut ur krisen, en offensiv och expansiv ekonomisk politik. En sådan politik är nödvändig i dag. Den kommer inte att bryta med de kapitalistiska missförhållandena. Den kommer inte att erövra makten, vilket man också måste göra för att på lång sikt kunna styra vårt land så att det gagnar alla människor som lever och bor här, men den kommer att ge en möjlighet att ta oss ur krisen.

Herr talman! Folkpartiet har tagit som sin huvuduppgift att försöka blåsa på det andra lilla partiet här i riksdagen, i tron att det självt skall kunna rädda sig undan ett katastrofalt valnederlag. Man försöker uppträda som något slags demokratins försvarare. Så till frågan om intressemotsättningarna. Vi skall komma överens, vi skall tillsammans ro oss ur krisen, säger folkpartiet. Ja, det låter vackert, men hur ser den faktiska grunden för ett sådant samarbete ut? På den bruksort varifrån jag kommer ställer fackföreningar och anställda oupphörligen radikala krav på hur produktionen bör ordnas, vilka investeringar som bör göras och hur handelsförbindelserna bör utvecklas. De har långtgående krav på sin egen arbetsplats och på den egna branschen. Men kapitalägarna lägger ned, profiten var inte tillräcklig. Det finns exempel på att stålindustrier lagts ned, trots att produktionen varit direkt lönsam. Det ingår i ett större spel, i en större strukturering av hela den svenska stålmarknaden. Hur skall man komma överens med sådana människor? Finns det inte intressemotsättningar mellan arbetare och kapitalister? Är detta vad folkpartiet försöker slå i vanligt folk? Alla arbetslösa människor ute i landet och alla som dagligen kämpar för att få behålla sitt arbete vet att dessa motsättningar finns. Det hjälper inte hur mycket Jörgen Ullenhag än försöker förneka dem. Om han fortsätter med det, kommer han aldrig att kunna presentera en politik som leder någon vart. Så till demokratifrågan. Polen görs till ett stort nummer, inte minst från folkpartiets sida. Jörgen Ullenhag säger sig stödja utvecklingen i Polen och tillkomsten av ett fritt fack där. Vi stöder också den utvecklingen, och det vet Jörgen Ullenhag. Men vad skall ett fritt fack vara till? Skall det finnas för syns skull, som något vackert att peka på? Titta, vi har en fackförening! Eller skall facket ha funktionen att bestämma över förhållandena på arbetsplatserna, Över investeringar, över tillsättningar av chefer samt organiserandet av och innehållet i produktionen? När man kommer så långt, dvs. till fackets verkliga roll och uppgift, då är inte folkpartiet med längre. Det visar sig av den aktuella fonddebatten. Man törs inte ens låta arbetarna börja köpa aktier tillsammans. Hur skall man då våga släppa fram dem till en riktig maktposition i företagen? Det här är ingenting annat än en mycket djup dubbelmoral inom folkpartiet. Vi stöder arbetarklassen och dess krav varhelst de finns. Ni stöder bara arbetarklassen i socialistiska länder.